Fru talman! De regionalpolitiska frågorna måste knyta an till mäns och kvinnors vardag. Det är genom regionalpolitiken som vi måste skapa jämlika villkor för dem som bor i Katrineholm liksom för dem som bor i Stockholm, Göteborg, Pajala eller Gislaved. Ingen osynlig hand, ingen marknadsekonomisk kraft, kommer att ordna lika villkor för människor oavsett var de bor i landet. Detta kommer inte till av sig självt, utan det krävs en politisk insikt och en aktiv regional utvecklingspolitik som samlar alla kreativa aktörer bland befolkningen i hela vårt avlånga land, kreativa aktörer som återfinns i t.ex. näringslivet, staten, landstinget och kommunerna. Fru talman! Det krävs ett stort mått av gemensamt ansvarstagande för att hålla ihop landet och i verklig mening låta hela Sverige växa. Det gör vi genom att skapa den mylla i vilken tillväxtåtgärder inom den regionala näringspolitiken faktiskt kan börja gro. Enligt min personliga åsikt måste den kortsiktighet som i dag råder inom delar av näringslivet stå tillbaka till förmån för ett större och mer långsiktigt ansvarstagande. Om inte jordmånen är den rätta blir det inte heller någon tillväxt. Låg tillväxt i vissa regioner påverkar den nationella tillväxten eftersom denna per definition är summan av tillväxten i hela landets samtliga regioner. Därför är det viktigt, fru talman, att det skapas goda regionala utvecklingsförutsättningar. Det är viktigt att vi får starka regioner i alla delar av landet för att Sverige ska kunna stå starkt och för att vårt land ska kunna nå en hållbar ekonomisk utveckling som i sin tur kan komma alla medborgare till del i form av ökad välfärd. Att den äldre befolkningen ökar samtidigt som allt färre barn föds är en situation som vi delar med många regioner i Europa. Det innebär i sig en stor utmaning för samhället att hantera. Enligt min mening pekar detta faktum tydligt på vikten av att gifta samman en aktiv regional utvecklingspolitik med övriga politikområden, inte minst inom det familjepolitiska området. På så sätt skapas trygga förhållanden, trygga förhållanden som krävs för att unga människor i vårt land ska vilja bli föräldrar, så att fler barn föds, så att vi klarar den omsorg som t.ex. ett ökat antal äldre kommer att ha behov av. I det sammanhanget är satsningen på låga avgifter inom barnomsorgen genom maxtaxan, utökningen och höjningen av föräldraförsäkringen och den stora satsningen på skolan oerhört väsentliga regionalpolitiska åtgärder. Fru talman! Nu föreslår regeringen i propositionen att slå samman regionalpolitiken med den regionala näringspolitiken, främst för att stärka dessa och få bra kopplingar mellan dem. Det ska bildas ett nytt politikområde, s.k. regional utvecklingspolitik. Syftet är att etablera och utveckla en sammanhållen politik för alla delar av landet som kan anpassas till regionala skillnader och förutsättningar. Detta är till alla delar mycket positivt, och en samlad politik kommer dessutom att bli än mer effektiv. Målet är en hållbar regional utveckling - ekonomiskt, socialt och ekologiskt - i alla delar av vårt land. Detta sätt att se regionalpolitiken gör det enligt min mening naturligt att inkludera den regionala näringspolitiken. Målet för den regionala utvecklingspolitiken ska vara väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av vårt land. Med "väl fungerande" lokala arbetsmarknadsregioner avses att dessa är så attraktiva för människor och företag att det är möjligt att ta vara på den potential och livskraft som finns i alla regioner. Med "hållbar" avses att politiken ska bidra till att både nuvarande och kommande generationer kan erbjudas sunda ekonomiska, sociala och ekologiska förhållanden. Politiken ska bidra till att öka den ekonomiska tillväxten i alla lokala arbetsmarknadsregioner för att därigenom öka den nationella tillväxten. Den ska också bidra till att sociala aspekter som sysselsättning, jämställdhet och välfärd finner sin naturliga plats. Med "god servicenivå" i alla delar av landet avses att politiken ska bidra till att människor att företag har tillgång till kommersiell offentlig service i tillräcklig omfattning. Det handlar om tillgång till dagligvaror och drivmedel. Det handlar om tillgång till offentlig service som tillhandahålls av statliga och kommunala aktörer. Hur ska då de här målen nås? De ska nås genom flera offensiva strategier i kombination med riktade åtgärder. Några av dessa strategier är: · Tydligare regionalt utvecklingsansvar för vissa politikområden - att utveckla en helhetssyn. · Regionala jämförelser som drivkraft för förändring. 1980, bygger på samverkan mellan företrädare för ett flertal statliga sektorer och utgår från regionens förutsättningar och prioriteringar. Det huvudsakliga instrumentet för genomförandet av politiken, fru talman, är de regionala tillväxtavtalen. Tillväxtavtalen har i praktiken också kommit att bli ett viktigt samordningsinstrument för regionalpolitiken. Genom förslag i propositionen kommer vi nu att gå från regionala tillväxtavtal till regionala tillväxtprogram. Vår bedömning är att tillväxtavtalsarbetet är mycket positivt. Det har stärkt företagens engagemang för regional utveckling. Även miljö och jämställdhetsfrågor har kunnat lyftas fram genom arbetet med tillväxtavtalen. Nu går vi vidare. Nya arbetsformer utvecklas. Beteckningen ändras från regionala tillväxtavtal till regionala tillväxtprogram. Det gör de dels för att det inte är fråga om några juridiskt bindande avtal, dels för att programarbetsformen bör lyftas fram mer. Fru talman! Utskottsmajoriteten välkomnar att de senaste årens omfattande omprövningar av regionalpolitiken såväl vad gäller mål och medel som vad gäller helheten nu har lett fram till ett sammanhållet regeringsförslag. Föregående år ansåg utskottet att det var berättigat att fråga sig vad som är en effektiv regionalpolitik med en ekologiskt hållbar utveckling. Enligt utskottets uppfattning har det omfattande utrednings och utvecklingsarbete som pågått utmynnat i framåtsyftande lösningar i och med regeringens förslag till nytt mål för regionalpolitiken, dvs. väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med god servicenivå i alla delar av landet. Målet innebär att möjligheterna till tillväxt i hela landet ska tas till vara genom de lokala arbetsmarknadsregionerna. De ska bli ett nav i områden som upplevs som ekonomiskt, socialt och miljömässigt attraktiva. Vi menar att arbetsmarknadsregioner är ett funktionellt begrepp i sammanhanget då det speglar det område inom vilka människor bor och arbetar. De flesta arbetsmarknadsregioner kommer att få se sin befolkning minska samtidigt som andelen äldre ökar. Därmed kommer kostnaderna för framför allt äldreomsorgen att öka väsentligt. Dessa prognosfakta talar enligt utskottsmajoritetens mening för att målet bör omfatta tillväxt i alla regioner. Samtidigt är det även fortsättningsvis nödvändigt att särskilt stimulera tillväxten i vissa regionalpolitiskt prioriterade områden, t.ex. områden med permanenta lägesnackdelar. En arbetsmarknadsregion av Stockholms storlek kan i stort sett klara strukturomvandlingsprocessen själv medan en liten arbetsmarknadsregion någonstans i Norrlands inland i högre grad är beroende av regionförstoring och en ökad rörlighet mellan regionerna. Den lokala dynamiken hänger alltså samman med att regionerna ömsesidigt kan stödja varandra när det gäller tillgång till specialiserade arbetsmarknader, utbildning, transporter, pendlingsmöjligheter osv. Industriella problem och neddragningar är inte ovanliga i södra och mellersta Sverige. Dessa regional problem har blivit omfattande vid sidan av de traditionella problemen i glesbygden, i Norrland och i skärgården. Fru talman! Man kan säga att utvecklingen delvis har visat nya mönster för den regionala utvecklingen. Trots att modellen med sårbarhetsanalys enligt utskottsmajoritetens uppfattning inte är färdigutvecklad i alla delar, anser vi att den bekräftar synsättet att permanenta lägesnackdelar inte är den enda dimensionen i den regionalpolitiska problembilden. Sårbarheten kan med dessa mätmetoder vara större i södra och mellersta Sverige. Emellertid förmodar utskottet att modellen blir mer tydlig och upplysande om den kompletteras med tjänstesektorn och den offentliga sektorn. Inte minst med hänsyn till kvinnornas arbetsmarknad är begränsningen till industrisysselsättningen en faktor som minskar relevansen i denna modellberäkning. Vidare kan frågan ställas om betydelsen av ett mer varierat näringsliv och en mer varierad industrisysselsättning. Från utskottsmajoritetens sida välkomnar vi att det nya målet för den regionala utvecklingspolitiken även inkluderar servicenivån och att den ska vara lika god i alla delar av landet och att såväl offentlig som kommersiell service ska inräknas. Vi anser att de framtida regionala tillväxtprogrammen kommer att utgöra en bas i det långsiktiga arbetet för en hållbar regional utveckling. En nära samverkan med annan planering förutsätts, t.ex. den långsiktiga planeringsprocessen för infrastrukturinvesteringar och strukturfondsprogram. Om ett kommunalt samverkansorgan bildas så menar vi från majoritetens sida att detta bör fatta beslut om förslag till regionalt tillväxtprogram. Det ska ske utifrån ett statligt helhetsperspektiv. Där ska bl.a. länsstyrelsen kunna yttra sig till regeringen om detta program. Och därefter kommer nationella intressen att kunna läggas på programmen innan de fastställs av regeringen. Utskottet menar att den nya planeringsprocessen bör ge goda förutsättningar för en hög kvalitet i programmen. Vi vill samtidigt uttala att möjligheten till regelförenklingar måste uppmärksammas. I februari i år överlämnades de framtagna tillväxtavtalen till regeringen. Detta var således det formella överlämnandet av de avsiktsförklaringar som partnerskapen i de olika länen gjort i samband med att de arbetat fram och undertecknat sina tillväxtavtal. De nu gällande tillväxtavtalen är däremot inte något juridiskt bindande, vilket jag tidigare sade. Därför är det inte aktuellt med något beslut från regeringen, vilket bl.a. har pekats på i en motion från moderaterna. Hittillsvarande arbete med dessa tillväxtavtal har gett många positiva effekter, inte minst när det gäller att intressera och mobilisera krafter för den egna regionens utveckling. Även fortsättningsvis anser utskottsmajoriteten att näringslivets behov och deltagande bör vara en grundläggande faktor i utvecklingsprocessen och instämmer vidare med regeringen om att målet om ekologisk hållbarhet och jämställdhet bättre bör komma till uttryck i det fortsatta arbetet. Det kan ske genom pilotlänsarbete där nya erfarenheter kan spridas och utnyttjas. Fru talman! Det går inte att bortse från att åtgärder inom övriga utgiftsområden är av avgörande betydelse när det gäller att främja utvecklingen i regionen. Särskilt vill vi peka på regeringens förslag om en ny organisation för att stödja kommunala bostadsföretag som har kommit i svårigheter, ett nytt statsbidrag till kommuner och landsting med befolkningsminskning samt ett pendlingsbidrag för veckopendling. Fru talman! En annan viktig fråga som tas upp i detta betänkande är EG:s och EU:s struktur och regionalpolitik. Sveriges möjligheter att bedriva en betydande regionalpolitik baseras faktiskt också utifrån vårt EU-medlemskap. Vi måste nu se programperioden 1995-1999 som en läro och anpassningsperiod. Den nuvarande programperioden 2000-2006 har inneburit att reglerna för struturfondssystemets tilllämpning har förbättrats liksom administration och utvärdering. Fru talman! Riksdagen har vid flera tillfällen uttalat att integrationen av länderna i Central och Östeuropa med europeiska politiska och ekonomiska strukturer är ett övergripande mål för unionens medlemsländer. Sverige stöder aktivt EU:s utvidgning. Enligt utskottsmajoriteten står det helt klart att det framöver krävs reformer när det gäller EG:s strukturoch regionalpolitik. Behovet av en ökad effektivitet när det gäller användningen av strukturfonderna är en drivkraft i detta sammanhang. En annan drivkraft är den planerade utvidgningen av unionen. Avståndet mellan de svagaste och de rikaste regionerna kommer att fördubblas genom utvidgningen. Dessa problem måste beaktas. Den sammanhållningsrapport som kommissionen framlagt anser utskottet utgör en bra grund för fortsatt diskussion. Men vi vill inte föregripa den här dialogen och menar att det i nuläget är för tidigt att ta ställning till hur den framtida politiken bör utformas. Fru talman! Med hänsyn till att andra utskott, trafikutskottet och skatteutskottet, behandlar delar som också berörs i vårt betänkande avstår jag från att gå in på detta. Låt mig till sist säga att det mot bakgrund av de önskemål som har funnits i motioner och i vissa reservationer finns anledning att ta denna regionalpolitiska proposition på mycket stort allvar. Jag hade tillsammans med några av kollegerna förmånen att sitta i den regionalpolitiska utredningen, en utredning som jobbade ordentligt med att skapa förutsättningar för en proposition som ger oss en bättre regionalpolitik. Den gamla regionalpolitiken var inte alls dålig, men den nya regionalpolitiken ger förutsättningar för att hela Sverige ska bli ett Sverige som ger förutsättningar för tillväxt, tillväxt som ger möjligheter till en välfärd som fördelas lika över hela landet. Fru talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till reservation 1 i betänkande NU2 och till förslaget i dess helhet i betänkande NU4.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation 1 om inriktningen av den framtida regionalpolitiken i betänkandet En politik för tillväxt och livskraft i hela landet. Vidare yrkar jag bifall till förslaget i näringsutskottets betänkande 2, utom i anslagsdelen där jag hänvisar till vårt särskilda yttrande, samt avslag på reservationerna. Då är vi här igen och diskuterar hur hela Sverige bäst ska utvecklas. En smula eftertanke men också självrannsakan. Har vi som kommer att delta i debatten något nytt att tillföra diskussionen i detta angelägna ämne, eller blir det ett uppräknande som vi tidigare har lyssnat till? Den fortsatta debatten får visa på eventuellt nya inslag som vi förmår att leverera. Men när man läser Dagens Industri från i måndags och näringsministerns förundran över att nyföretagarandan i Sverige kunde ha varit bättre, då övergår min självrannsakan och lite ödmjukhet till en rätt självsäker attityd att den här diskussionen är utomordentligt angelägen och att det budskap som jag kommer att framföra är viktigare nu än någonsin. Näringsministern förvånas i intervjun över att Sverige ligger så lågt ned på listan över startade företag och för entreprenörskap. Han säger: Politiken och samhället måste vara mer tillåtande när det gäller entreprenörskap. Björn Rosengren är, tillsammans med alla företagare och entreprenörer, välkommen till Moderata samlingspartiet. Det var väl på tiden att mannen som skulle ordna världens bästa företagarklimat i varje fall har upptäckt att vi i Sverige behöver fler företagare. Det är ju alltid en början. Det är det som är själva brytpunkten när det gäller regionernas utveckling, nämligen företagandet. Utan företagande och entreprenörskap hotar sotdöden. För att möjliggöra en bättre utveckling än hittills i hela Sverige måste inriktningen av regionalpolitiken ha sin utgångspunkt i företagandets villkor. En politik som inte uppmuntrar bromsar utvecklingen. En politik som tar till vara människans drivkraft accelererar utvecklingen. Inget bidrag förmår ersätta entreprenörens vilja till framåtskridande. Det är i entreprenörskapet vi i Sverige ska söka vägen för tillväxt, inte i bidragsfloran. Företagsamhet skall prioriteras framför sektorsstöd, och långsiktig tillväxt bör betonas mer än tillfälliga sysselsättningsökningar. Kritiken mot regeringens proposition har sin grund i bristen på konkreta förslag till förbättringar för företagande och entreprenörskap. Det räcker inte att byta namn på regionalpolitiken och kalla den regional utvecklingspolitik. Det räcker inte att byta namn på tillväxtavtal till tillväxtprogram. Det räcker inte med inrättande av statliga delegationer. Det räcker inte med lokala program för entreprenörskap. Att ni inte lär er vad som är tändvätskan för en företagare: en så enkel sak som att underlätta för fåmansföretagen. De s.k. 3:12-reglerna måste ändras så att ett aktivt ägande i företag underlättas och inte som i dag när den typen av ägande missgynnas till förmån för passivt ägande med lägre risk. Diskrimineringen av den här typen av företag är kontraproduktiv och hindrar naturligtvis tillväxt i hela landet. Tillväxt är det samma som uppoffring. Det vi gör i dag vill vi göra bättre än det vi gjorde i går, men för att uppnå något måste du offra något av dig själv. Det kan gälla en så enkel sak som att tillägna sig kunskap. Inlärning kräver tålamod och inläsning. Det kan gälla företagaren som riskerar en del av sitt kapital till en investering, och det kan gälla den som jobbar över för att jobbet måste klaras av eller för att få en extra slant som han eller hon önskar. När det här händer producerar vi mer. Värdet av det vi producerar ökar och efterfrågan på arbetskraft ökar. Tillväxten ökar. För att det här ska bli verklighet krävs en grundläggande drivkraft hos den individ som ska ta språnget. Det handlar väldigt mycket om att sänka skatterna och att minska krånglet kring företagandet. När jag får valuta för min uppoffring, då kommer investeringen; då kommer det där lilla extra som för utvecklingen framåt. För att möjliggöra en bättre utveckling än hittills i hela Sverige måste inriktningen av regionalpolitiken ha sin utgångspunkt i företagandets villkor. I en framåtsyftande regionalpolitik blir således förbättringarna för småföretagen den allra viktigaste åtgärden. Vill vi förändra regionalpolitiken och inte bara definitionen måste den nya inriktningen utgå från regioners och orters egna möjligheter. Min utgångspunkt är då att politiken inriktas mot att eliminera tillväxthinder. Därmed skapas denna grund för företag och individer att själva lösa sina problem och inte som nu: att debatten fokuserar på den hjälp som ska komma från annat håll. Hjälp ska orterna och regionerna få, men hjälpen eller stimulansen ska ske i form av konkurrensbefrämjande åtgärder och inte i form av olika typer av bidrag. Härigenom främjas då en utveckling som baseras på regionernas egen duglighet, tradition och kreativitet. För att det här ska bli verklighet måste regionalpolitiken ändras och ersättas med en politik och en strategi som utgår från företagandet och därmed den enskilde individens roll som den viktigaste faktorn bakom tillväxt och välfärd. Ett gott råd till Ulrica Messing och Reynoldh Furustrand: För att få bättre snurr på det här landet, och hela landet: Låt småföretagen få chansen. Tillväxtavtalen har ju varit regeringens lans eller instrument i regionalpolitiken och näringspolitiken. Med dessa samverkansorgan skulle Sverige frälsas. Från moderat horisont var vi tveksamma till styrkan i den här medicinen, och de utvärderingar som har gjorts har väl också gett oss rätt på den punkten. Tillväxtavtalen har blivit en papperstiger som kanske rentav har hindrat det regionala utvecklingsarbetet. Ansatsen var god: att genom samverkan och samordning mellan statliga myndigheter försöka åstadkomma nya resurser, men utvärderingarna pekar ju i en riktning mot samarbetsgrupper mer än kraftfulla obyråkratiska lösningar. Mycket snack och lite verkstad har det varit, och det är väl något som vi tyvärr känner igen. Regeringen lanserar också statliga delegationer som tillväxtstimulerande åtgärd. Jag tror inte på den här konstruktionen heller. Det är mycket tveksamt om den här typen av statliga styrningar kommer att få legitimitet på det lokala planet. Att bara klampa in och tala om hur saker och ting ska gå till kommer sannolikt inte att vara någon framgångsrik väg. Det blir för mycket av överhet, för mycket av pekpinne och för lite av lokal lösning, och det lokala utvecklingsarbetet kommer att passiviseras genom det här. Fru talman! Vi moderater säger ja till regeringens förslag om regionalt nedsatta socialavgifter, dock med det tillägget att inga branscher ska undantas från nedsättningen. Varken åkerier, jordbruksföretag eller renskötselföretag för den delen kommer i vårt förslag att undantas. Att i ett jordbruksföretag hålla reda på vad som är skogsbruk och vad som är jordbruksdelen är ett administrativt krångel som vi undviker genom att tillåta nedsättning av både jordbruks och skogsbruksverksamheten. Det har varit mycket snack om vad vi får göra för kommissionen eller inte. Men efter en överläggning med representanter för kommissionen tidigare i höstas där flera partier deltog är det uppenbart att Sverige har större möjligheter att själv välja väg än vad regeringen tidigare har hävdat. Jag känner mig rätt komfortabel efter det mötet, och det gör ju också att vi lägger fram det här förslaget. Låt mig nämna några åtgärder som underlättar för landsbygdens människor. Lantbrukets och skogsbrukets konkurrenskraft måste förbättras. Därför föreslår vi en skattesänkning på dieselolja med drygt 2:50 kr per liter på arbetsmaskiner. Höga skatter på transportsektorn utgör generellt ett allvarligt problem, och det leder till att svenskt skogsbruks konkurrenskraft försämras eftersom transportkostnaderna rakar i höjden. Vidare måste avdragsrätten för arbetsresor förbättras. Vi anser också att drivmedelsbeskattningen ska sänkas. Att sänka avdraget till 20 kr per mil och att sänka bensin och dieselskatten med närmare en krona ökar möjligheterna för människor att bo kvar samtidigt som det ökar rörligheten på arbetsmarknaden. Möjligheterna att använda strandnära områden för bebyggelse måste också underlättas. Den nuvarande lagstiftningen innebär ett generellt förbud och försvårar möjligheterna att utveckla boende och andra verksamheter. En utökad möjlighet till bebyggelse i strandnära områden skulle kunna skapa bättre förutsättningar för att hålla landskapet levande. Det är riksintressen hit, det är riksintressen dit. Snart får vi inte göra någonting. Det måste vara så ibland också att människan kan vara av riksintresse. För att garantera att landsbygden har tillgång till tillfredsställande grundservice bör nya lokalt anpassade lösningar prövas. Det måste skapas möjligheter för småföretagare och ekonomiska föreningar att ta över serviceverksamheter som post, apotek, systembolag och liknande. Genom att ge privata och kooperativa aktörer möjlighet att utföra grundläggande samhällsservice ökar möjligheterna att skapa flexibla lösningar, lösningar som blir anpassade efter människors behov och inte efter någon centralistisk servicemall. Fru talman! Regeringens proposition En politik för tillväxt och livskraft i hela landet blir ingen dunderlösning för regioner med tillväxtproblem. På sin höjd kan en kommun bli kvitt sitt fastighetsbolag till hugade statliga intressen, men det löser bara ett kortsiktigt problem. Statliga delegationer och omställningsgrupper motverkar den långsiktighet som enligt den regionalpolitiska utredningen skulle vara vägledande för den framtida regionalpolitiken. Propositionen är defensiv och saknar den inspiration som ett framåtsyftande dokument av den här karaktären måste innehålla. Jag tror tyvärr att många representanter för glesbygd, landsbygd och svaga regioner är direkt besvikna på innehållet. Det är för mycket av begrepp och ord och för lite av verkligt innehåll. Vi från den borgerliga gruppen får nog ge Ulrica Messing och Reynoldh Furustrand en dos av tillväxt-EPO. Fru talman! Bättre vägar, lägre drivmedelsskatter, förbättrade villkor för småföretagen, en utbyggd infrastruktur, sänkta socialavgifter för alla företag i stödområde A och ett effektivt utnyttjande av EU:s strukturfonder är kärnan i moderaternas regionalpolitik. Det känns bra, och det känns mycket bättre och mer konkret än delegationer, tillväxtprogram, bostadsakut och allt vad det nu heter som är regeringens inriktning.
Fru talman! Varken Ulrica Messing, som företräder regeringen, eller jag behöver en dos av tillväxt EPO. Däremot funderar jag mycket allvarligt över vad Ola Sundell egentligen skulle behöva. Jag har hört samma visa i dag som jag har hört vid tidigare tillfällen. Det är sänkta skatter, ytterligare försämringar och förändringar av arbetsrätten som ska leda till nyföretagande och regional tillväxt. Har inte Ola Sundell fattat vad människor vill ha när de etablerar sig? Jo, det är stabila och trygga förhållanden. Ingen företagare kommer att förlägga sin verksamhet till Föllinge eller Strömsund i Jämtland om det inte finns hyggliga villkor för förtagande. Det måste finnas en marknad som fungerar, en god service, en skola där företagarens barn kan gå och en trygghet om t.ex. hans eller hennes gamla föräldrar vill bosätta sig på orten. Det är helt andra villkor som krävs, Ola Sundell, än detta eviga tjatande om sänkt förmögenhetsskatt och sänkt arvsskatt. Jag medger att det finns vissa problem som man bör se över, och ser över, för att underlätta för företagare att etablera sig. Men det är inte de åtgärder som Ola Sundell pekar på som krävs, utan det krävs helt andra åtgärder. Och dessa åtgärder finns mycket väl beskrivna i den proposition som Ulrica Messing har lagt fram och som behandlas i detta betänkande. Kom inte med det här tjatet för mycket, Ola Sundell!
Fru talman! Reynoldh Furustrand pratade om villkor och om att få i gång Föllinge och Hammerdal. Man kan göra många olika jämförelser. Men jag brukar jämföra detta med tillväxt och jobb med ett tågsätt. Någonting måste dra tågsättet, och det är loket. Loket är precis vad jag har beskrivit. Det är alldeles klart att alla vagnar behövs i ett tågsätt, men man måste börja med en drivkraft. Det var det som jag gav uttryck för i mitt anförande. Där finns kärnan i både den regionala politiken och näringspolitiken från vårt parti. Förbättrar man inte villkoren för näringsidkare och entreprenörer, då finns det inget lok. Det är mycket möjligt att det kan vara trevligt med ett tågsätt, men det måste fungera. Då är det loket som avgör om det blir fart framåt eller om det blir på stället marsch.
Fru talman! Jag kan instämma i beskrivningen att det behövs ett lok med ett antal vagnar som ska dra i gång dessa verksamheter. För att loket ska fungera - om det inte är ett diesellok - krävs det sannolikt en elektrifierad bana med kraft som gör att loket kan röra sig framåt. Det krävs ett hyggligt rakt spår som inte innehåller alltför många uppförsbackar som bromsar lokets framfart. Det är detta som denna proposition, som är början till en ny regionalpolitik, innehåller. Den innehåller kraft. Det finns en väg som visar att det går att få tillväxt i hela landet. Kan Ola Sundell ange någon region någonstans i Europa där skattesänkningar av den modell som Ola Sundell och moderaterna föreslår leder till fler varaktiga jobb?
Fru talman! Det är ganska lätt att hävda motsatsen. Det är bara att ta det svenska exemplet där vi under 30 års tid har seglat utför i tillväxtligan. Det är klart att man inte med handen på Bibeln säga att det enbart finns en enda orsak till denna tillbakagång. Men nog är det mycket som talar för att vi skulle återta den position som vi har förlorat om vi förbättrade för näringslivet. Det är mycket detta som vi diskuterar. Det gäller inte bara svaga regioner, utan det gäller regioner över huvud taget. En annan del i propositionen som jag ser rätt allvarligt på är det branta fall som vi nu ser i konjunkturen. Orter som t.ex. Gislaved och Katrineholm har drabbats av mycket kraftiga omstruktureringar. Företag läggs ned, varsel utfärdas osv. Risken är alltid att alla åtgärder koncentreras på dessa orter. Det som sades i den regionalpolitiska utredningen var att långsiktig tillväxt skulle prioriteras framför kortsiktiga sysselsättningsökningar. Här är det en uppenbar risk för att dessa resurser, som inte växer på träd, kommer att slussas ut i de brandkårsutryckningar som nu blir aktuella. Min fråga är: Är det brandkårsutryckningar eller är det långsiktiga sysselsättningsökningar som regeringen kommer att satsa på i framtiden?

Fru talman! Syftet med en regional utvecklingspolitik är att få starkare kommuner och regioner, att öka sysselsättningen, kompetensen och kunskapen, att stärka företagsamheten och lokal utveckling och att skapa attraktiva miljöer och god servicenivå i hela landet. Denna regionala utvecklingspolitik ska gälla för hela landet, såväl skärgården, landsbygden, Norrlands inland, Bergslagen, kusten, fjällfärden, glesbygden som Småland och Södermanland. Den forskning som bedrivs i samband med den regionalpolitiska utredningen och i andra sammanhang visar ett klart samband mellan lokal livskraft, förnyelse, engagemang och tillväxt i regioner i hela landet. Målet för den regionala utvecklingspolitiken ska vara väl fungerande och hållbara arbetsmarknadsregioner i hela landet. Människor måste kunna bo kvar på mindre orter och ändå ha tillgång till arbete och utbildning. Det krävs en väl fungerande offentlig sektor och ett näringsliv som erbjuder arbeten med stor variation inom olika branscher. En politik för livskraft i hela landet kan från statligt håll genomföras via regional utvecklingspolitik, men också via näringspolitik, via arbetsmarknadspolitik, via utbildningspolitik, via transportpolitik, via de delar av forskningspolitiken som avser utveckling av innovationssystem samt via landsbygdspolitik och kulturpolitik. Min uppräkning visar att det inom alla områden krävs att staten arbetar för att skapa en regional balans och sysselsättning och tillväxt i hela landet. Politiken ska också bidra till en hållbar utveckling, ökad jämställdhet, mångfald och integration. Den hållbara utvecklingen omfattar såväl ekologiska som sociala och ekonomiska aspekter. Jämställdhetspolitikens mål innebär exempelvis att kvinnor ska ha samma tillgång till företagande, lån, arbete och utbildning och samma ansvar för barn och ungdom som män har. Fru talman! Sverige är ett land med en mångfald av etniciteter, kulturer, religioner, språk och livserfarenheter. Denna mångfald och kraft ska tas till vara för att skapa välfärd och tillväxt i hela landet. Vad finns det då för verktyg för att uppnå denna viktiga och goda intention? Infrastrukturen är ett av de viktigare instrumenten, men den kommer att behandlas i ett kommande betänkande. Men infrastrukturen i utbildningspolitiken är avgörande för att det ska ske regional utveckling. Utbildning på olika nivåer måste nå människor där de bor och verkar. Därför görs det en rejäl satsning på distansutbildning och lärocentrum. Staten kommer att ta ett större ansvar för att nå dem som kommer från studieovana miljöer och som av praktiska eller sociala skäl inte har möjlighet att bo på högskoleorter. Förstärkning och utveckling av företag och entreprenörskap behövs i hela landet. Insatserna riktas till företag och företagare i tidiga skeden - till grupper som har högre trösklar gentemot företagande och till företag i regioner där marknaden inte fungerar som i storstäderna. Exempel på åtgärder för att uppnå denna tillväxt är den 15-procentiga nedsättningen av de sociala avgifterna i stödområde A, affärsrådgivning till kvinnor, kooperativ utveckling och lokala och regionala resurscentrum. Turistbranschen är en bransch med goda tillväxtmöjligheter. Den näringen omfattar en rad olika företag i en massa olika branscher - företrädesvis i små företag på mindre orter. För att stimulera denna näring finns många viktiga förslag, bl.a. om forskning gällande turismen. Fru talman! Den kulturella infrastrukturen är också en viktig bas för regionernas utveckling. Statens bidrag till teater, dans, musik, regionala museer, arkiv och länskonstnärer syftar till att ge livskraftiga regioner och attraktiva miljöer för företag och människor. Det är viktigt att kommuner som har en kraftig befolkningsminskning får ett tillskott, så att också de har möjligheter att utveckla ett näringsliv och attraktiva miljöer och behålla service i kommunen. I hela landet finns ett stort engagemang och många eldsjälar. Det finns byalag som vill göra mycket för att deras orter eller byar ska leva och behålla en offentlig och kommersiell service. Dessa grupper och ideella organisationer kommer att få små ekonomiska medel för att förverkliga sina idéer. Tillväxtprogrammen är väldigt viktiga för att skapa tillväxt. Även småföretagare, kvinnor, ungdomar, invandrare och andra grupper måste få vara delaktiga redan från början för att tillväxtprogrammen ska nå målen, dvs. att det ska vara de lokala förutsättningarna för att skapa tillväxt som ska vara avgörande i arbetet. Då man studerar de borgerliga partiernas särskilda yttrande kan man konstatera att samtliga borgerliga partier vill förändra anslagen. Man föreslår alltifrån Moderaterna, kd och Folkpartiet vill framför allt dra ned på anslagen inom anslagsområde 33:1 och 33:7. Det innebär bl.a. reducerade landsbygdsbidrag, reducerat regionalt utvecklingsbidrag, minskad såddfinansiering och minskade resurser för att öka IT användningen och skapa en entreprenörsutbildning och kommunala lärocentrum. Anser dessa partier att det inte existerar en regional obalans vad gäller sysselsättning och kostnader på grund av geografiskt läge? Hur kan Centerpartiet tänka sig att bilda regering med partier som så kraftigt vill dra ned på regionala stimulansåtgärder? Vart har Centerns förslag om landsbygdsavdrag tagit vägen?

Enligt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna måste EG:s struktur och regionalpolitik förändras. Avståndet mellan de fattigaste och de rikaste regionerna inom EU kommer att öka markant i och med utvidgningen. Vi anser att man redan nu noga måste studera konsekvenserna av utvidgningen och först därefter i dialog förändra EG:s struktur och regionalpolitiska program. Vi vill ha ett program för att skapa sysselsättning och höja utbildningsnivån och därmed minska de ekonomiska och sociala skillnaderna. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation Avslutningsvis vill jag säga att det finns starka skäl för att förändra möjligheterna att använda bygdemedel. De bygder i älvdalarna som har tillgång till dessa medel ska kunna använda dem mer flexibelt. Men framför allt finns det ett akut behov av medel och riskkapital för att skapa sysselsättning och tillväxt i dessa regioner. Det behövs starka regionala fonder. Vänsterpartiet anser att vi inte längre behöver motivera och förtydliga varför dessa fonder behövs. Inte bara vi anser att det är hög tid att besluta om vilken metod som är lämpligast för att återföra en del av vattenkraftsvinsterna. En utredning bör snarast tillsättas för att ta reda på vilken metod som är lämpligast. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 15 i näringsutskottets betänkande nr 4.
Fru talman! Gunilla Wahlén lever fortfarande i bidragens och vattenkraftsåterbäringens tidevarv. Tidigare har Gunilla Wahlén och Vänsterpartiet drivit frågan om lastbilslängder. Ska de vara 18 meter eller Regionalpolitiska utredningen sade att bidrag snedvrider konkurrens. Bidrag konserverar gamla industristrukturer, osv. I den delen torde Gunilla Wahlén ha gått ifrån utredningens förslag och mot det gamla bidragstänkandet.
Fru talman! Såvitt jag förstår har man via EU fattat beslut om dessa lastbilslängder och busslängder. Det står i det regelverk som EU styr. Vänsterpartiet vill fortfarande inte att Sverige ska vara med i EU. Vi vill fortfarande gå ur EU. Vi tycker inte att EU ska styra detta. Men eftersom dessa regler finns och vi är med i EU måste vi följa dem.
Fru talman! Det finns ett permanent undantag för Sveriges del. EU har sagt ja till att Sverige får ha lastbilar med dessa längder. Är det fortfarande Vänsterpartiets uppfattning att lastbilarna ska ha denna längd?
Fru talman! Det är klart att vi vill ha detta undantag. Det finns speciella förhållanden, och det inser också Vänsterpartiet. Timmerbilar kan vara längre än bilar som går i storstäder på starkt trafikerade vägar. Självklart kommer dessa bilar att finnas kvar också med Vänsterpartiets politik.

Fru talman! Medan rösten är kvar vill jag gärna uttrycka min glädje över att se statsrådet Messing här. Jag tror inte att fru Messing är kvar på fredag. Därför vill jag önska god jul och gott nytt år, ett bättre 2002 än 2001. Vi andra ses ju på fredag. Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkande NU2 vad gäller punkt Naturligtvis står vi kristdemokrater också bakom de övriga reservationer som vi deltar i i de här båda betänkandena.

Vi deltar därför inte i det beslutet utan redogör i ett särskilt yttrande i NU2 för hur vi ser på de ekonomiska villkoren för den regionalpolitik som vi skulle genomföra om vi hade fått riksdagsmajoritet för den. Generellt bekymrar det oss kristdemokrater att vi nu kan skönja en klar centralisering av regeringens och socialdemokraternas sätt att styra landet. Det kallas av regeringen och utskottsmajoriteten för en tydligare ansvarsfördelning mellan stat, region och kommun. Nog är greppet tydligt, alltid. Jag utläser detta av riksdagens bifall till regeringens omstrukturering av myndigheter som NUTEK och SIR m.fl. till ett bantat NUTEK, till nya Vinnova och ITPS m.fl. Jag ser det i propositionen om forskning och utveckling och innovationssystemen med omstruktureringen av industriforskningsinstituten liksom i förslagen om hur man anser att regionerna och länen ska styras. Det framkommer ett klart uppifrån-och-ned-perspektiv som är helt på tvärs mot det nedifrån-och-uppperspektiv som den kristdemokratiska idén om subsidiaritetsprincipen innebär. Den betyder att beslut ska fattas på lägsta effektiva nivå. De överordnade beslutsnivåerna ska subsidiärt stödja de lägre när det uppenbart inte går så bra för dem. Det socialistiska uppifrångreppet kommer till uttryck när man nu vill införa ett delat ansvar mellan länsstyrelserna och de s.k. frivilliga samverkansorganen, mellan kommunerna och länen, för den regionala projektverksamheten dit pengarna, inklusive EU:s strukturfondspengar, styrs. Det betyder mer administration och ytterligare en beslutsinstans före länsstyrelsens behandling. Därefter kan den utbetalande myndigheten efter sin granskning till slut få i väg EU pengarna. I Kronobergs län var en av huvudfrågorna - de sju riskdagspartierna var i samtalen om en framtida regional organisation helt överens, och det var ett av alla partierna undertecknat dokument - att vi vill ha färre och inte fler kommittéer, kommissioner, styrgrupper och samverkansorgan. Vi vill ha en förenklad, direktvald och genomskinligare styrning. Då kan väljarna lättare utkräva ett direkt politiskt ansvar på valdagen. Ett annat exempel är tillväxtavtalen, denna grandiosa idé som skulle rädda Sveriges regioner från undergång. Visst har det väl hänt en del, men det motsvarar inte de förväntningar som frammanades av socialdemokraterna när ministrarna snurrade landet runt och undertecknade avtalen för halvtannat år sedan, vill jag minnas. Hemma i Kronoberg börjar det stora partnerskapet tröttna, eftersom det går för långsamt; det är för trögt. I den allmänpolitiska debatten den 19 september sade jag bl.a. om tillväxtavtalen att "de måste bli en kommunal angelägenhet". Landsbygdens och glesbygdens kännemärke är småföretagande. Dessa måste bli mer involverade och kunna dra bättre nytta av tillväxtavtalen framöver. Vi tror att nya tillväxtprogram i mer kommunal regi skulle kunna växla upp effekten av tillväxtkapitalet på ett bättre sätt än vad som sker i dag. Våra tankar om detta har vi utvecklat i vår kommittémotion N31, kortfattat återgiven i betänkande NU2. Fru talman! Jag låter mig nöja med det sagda denna tredje gång vi i höst debatterar regional politik i kammaren. Som jag tidigare har sagt har vi i våra motioner och reservationer utvecklat tankar om hur vi menar att det skulle gå bättre att få hela Sverige att leva. Det måste till en ny syn på näringslivet, en ny infrastruktursyn, ett annat sätt att främja landsbygdsboende. Det behövs en samordning av de politikområden där de stora pengarna finns och de fundamentala åtgärderna för den s.k. stora regionalpolitiken beslutas med en övergång till generella åtgärder inte minst på skatteområdet. Den nu pågående debatten i massmedierna om näringslivsklimatet är oerhört viktig. Det behövs en syn på företagande som det viktigaste området för att baka en större kaka att fördela till vård, omsorg och skola, som Alf Svensson brukar säga. Jag instämmer. Det går inte att betrakta företagare och företagande som en skattebas där det bara är att pina ut så mycket som möjligt. Jag vågar inte tro på äktheten i signalerna från Flera av förslagen man där diskuterar kan jag ställa mig bakom. Om artikeln är seriöst menad ger den uttryck för en förändrad syn på småföretagandet. Är det verkligen så? Då borde man ha bekräftat det genom ett byte från grön till röd knapp vid gårdagens voteringar om näringspolitiken liksom man borde göra det vid den kommande voteringen om regionalpolitikens inriktning. I sammanfattningen till betänkandet NU4 skrivs nämligen att inriktningen av politiken i första hand bör handla om att förbättra möjligheterna för företagande och arbete. Det är visserligen reservanternas förslag, men det är ju precis detta som flera av artikelns förslag handlar om, förslag som jag så väl känner igen. Men det är väl lika lite möjligt i dag som det var i går för Vänsterpartiet att byta knapp. Gårdagens artikel är därmed inget annat än prov på populism och röstfiske. Vi är ju just i inledningen av en valrörelse.

Fru talman! Jag kan känna sympati för Harald Bergström som trots sin förkylning kämpar tappert med kristdemokraternas förslag. Men innehållet i förslagen, Harald Bergström, blir inte bättre för det. Det är ungefär som att lyssna på Ola Sundell, fast stämman är lite hesare och dovare. Innehållsmässigt är det samma sak. Kan Harald Bergström, när inte Ola Sundell kunde göra det, tala om på vilket sätt regioner i det här landet, och i så fall vilka, befrämjas av att vi sänker förmögenhetsskatten, att vi sänker arvsskatten och att vi sänker gåvoskatten? Eller säg att vi tillämpar den skattepolitik som ni och moderaterna står bakom och som innebär att Harald Bergström och jag får väsentligt lägre skatt. På vilket sätt stärker det undersköterskans, kommunalarbetarens och tjänstemannens köpkraft - den köpkraft som är livsnödvändig för att vi ska kunna upprätthålla tillväxten? Det skatteförslag vi lägger fram i samband med budgeten garanterar faktiskt det. Men nämn någon region, Harald Bergström, om inte i Sverige så någon annanstans, där den politik ni vill tillämpa ger fler varaktiga jobb!
Fru talman! Våga försöket, Reynoldh Furustrand, i Gnosjöområdet, och ni ska få se att det händer saker. Det är ju det man eftersöker: möjligheten att få behålla pengarna för att reinvestera i stället för att de ska i väg till den stora kassan där de försvinner. Inte har jag sett att t.ex. maxtaxan hjälper låginkomsttagaren. I Alvesta kommun där jag bor får vi t.o.m. skjuta till pengar till de minst bemedlade för deras barnomsorg. Är det en politik, å andra sidan, som befrämjar möjligheten för låginkomsttagarna att ta del i näringslivet?
Fru talman! Jag är glad att Harald Bergström tog upp Gnosjöfallet. Gnosjö är, vilket vi kunde konstatera i den regionalpolitiska utredningen, en region som har oerhört god tillväxtpotential. Men denna hämmas inte, Harald Bergström, av den skattepolitik vi bedriver. Det finns inget som säger att tillväxten skulle öka väsentligt om vi sänkte förmögenhetsskatten för ett antal företagare i Gnosjö. Problemet för företagarna är oftast hur marknaden utvecklas. Det har väldigt lite med själva skatteuttaget rent fiskalt att göra. Jag tror att Gnosjöföretagen är ett bra exempel på vad som kan hända på många andra områden i landet. Sedan är det naturligtvis för tidigt, Harald Bergström, att uttala sig i direkta ordalag om effekterna av maxtaxan. Jag tillhör dem som är övertygade om att maxtaxan långsiktigt kommer att innebära väsentliga förbättringar för barnfamiljer, framför allt för barnen, och det är det nödvändiga. Men det är inte det vi ska diskutera, utan vi ska diskutera förutsättningar för god regional tillväxt. Och även om Harald Bergström talar om en uppifrånseende socialistisk syn, vilket jag alls inte kan se det som, är jag fullständigt övertygad om att det nya förslaget till ny regionalpolitik innebär ett steg mot en tillväxt som fördelas rättvisare. När jag ser på era motionsförslag i budgeten måste jag tyvärr konstatera att det blir väldigt lite pengar över till en rättvis tillväxtpolitik som slår rättvist regionalt.
Fru talman! Precis som vi nu upplever helheten av den socialdemokratiska politiken och samarbetspartiernas politik skulle ni få uppleva helheten av den borgerliga politiken. Att rycka ut en fråga, t.ex. förmögenhetsskatten, och bara betrakta den ger inte helheten, Reynoldh Furustrand. Men vi får väl se vad som händer.
Fru talman! Harald Bergström frågar om vår inställning till småföretagarna och deras framtid. Jag kan glädja Harald Bergström med att jag när jag satt i den regionalpolitiska utredningen kom till stor insikt om de riktigt små företagens betydelse för att skapa sysselsättning i glesbygd och på landsbygd. För att man ska kunna skapa den nya sysselsättningen måste vi ha bra regler och förutsättningar för de riktigt små företagen. Jag kan också glädja Harald Bergström med att den här artikeln som skrivits faktiskt innehåller de förslag som vi har funderat på och diskuterat att man skulle ha för att kunna utveckla de små företagen. De här förslagen kommer ju inte att debatteras och beslutas om i dag, och därför kan vi inte i dagens debatt ändra vårt yrkande när det gäller den regionala utvecklingspolitiken. Det är inte alls rätt forum. Jag skulle vilja ställa en fråga till Harald Bergström. Ni förordar en politik som kräver underifrånskap och delaktighet. Men varför är ni då så emot de regionala tillväxtprogrammen, som kräver delaktighet av små företagare, av kvinnor och av ungdomar för att utveckla den regionala politiken? Vilken annan modell tycker ni att man ska ha för att få tillväxt i små kommuner, i små regioner och i hela landet?
Fru talman! Jag hälsar med glädje de tankar som finns uttryckta i den här artikeln från i går. Jag välkomnar dessa tankar. Jag umgås med dem själv. Jag har levt i verkligheten, Gunilla. Jag har upplevt skattetryck. Jag har upplevt hur det känns att brandskattas. Jag upprepar det jag sade till Reynoldh Furustrand: Det är helheten det handlar om. Det går inte att rycka ut åtgärderna en och en och titta på dem isolerade. När det sedan gäller detta med att inte kunna byta röstningsknapp i dag inser jag naturligtvis ert dilemma. Men jag kan alltså konstatera det jag också sade i slutklämmen i mitt anförande: Då är det i så fall valpropaganda inför nästa mandatperiod vi lyssnar till.
Fru talman! Jo, Harald Bergström, vi lever också i verkligheten, och jag har också levt i verkligheten. Min verklighet är inte småföretagarens verklighet, utan min verklighet är att arbeta inom vård och omsorg. Den vård och omsorg som bedrivs av personal runtom i hela landet kräver ett socialt ansvar. Den kräver solidaritet. Den kräver också att det finns resurser så att man kan bedriva vården och omsorgen. Men vår verklighet kräver också att det finns en produktion. Dessa två medel tillsammans ska göra att man utvecklar landet. Vi kräver alltså inte bara en småföretagarutveckling, utan vi kräver också ett gemensamt ansvarstagande när det gäller vård, skola och omsorg. Men jag fick inget svar när det gäller tillväxtprogrammen. Vilken metod anser kd att man ska ha för att utveckla det lokala och regionala och därmed hela landet?
Fru talman! Visst krävs det pengar och resurser. Men vi ser ju hur en socialdemokratisk politik nu hela tiden leder till en försvagning av dessa resurser. Det är kommuner och landsting som i det väsentligaste varit med och restaurerat, i någon mån, den statliga ekonomin. Det ser jag inte som en särskilt stor grej när det gäller att skapa resurser för ansvarstagande och, som Gunilla Wahlén sade, socialt ansvar. Jag har varit skeptisk till tillväxtprogrammen, Gunilla Wahlén, men inte motståndare. Jag har inte dödförklarat dem. Jag tror och avläser att ett underifrånperspektiv närmare företagandet skulle kunna ge ett bättre resultat, ge en hävstångseffekt på det svårfångade tillväxtkapitalet i våra län. Det efterlyser jag. Det ligger bakom våra tankar.

Fru talman! Jag tänkte i mitt anförande uppehålla mig kring betänkandet En politik för tillväxt och livskraft i hela landet, NU4, där jag inledningsvis vill yrka bifall till reservation nr 3. Fru talman! Under en lång följd av år har stora delar av landet inte getts likvärdiga möjligheter att ta del av den högkonjunktur eller fått del av den tillväxt som vi totalt sett har haft i vårt land. Det har lett till en social och regional klyvning. Det har slagit hårt mot många individer, kommuner och regioner i vårt land. Jag tycker att det är förvånansvärt att regeringen i den proposition som ligger till grund för nämnda betänkande inte har tagit chansen att ta ett helhetsgrepp om den här problematiken. Man har ej heller gjort det i andra propositioner under hösten, lika litet som utskottsmajoriteten i det här utskottet eller i något annat utskott har tagit några initiativ för att göra någonting åt den klyvning som vi nu ser påtagligt i vårt land. Det är nämligen så att i ungefär 200 av landets 289 kommuner står utvecklingen stilla eller går tillbaka. Jag tycker alltså att det är förvånansvärt att man inte genom att ge likvärdiga möjligheter i alla delar av landet har gjort några generella förändringar kring de områden som är så betydelsefulla för att vi ska få utveckling och tillväxt i alla delar av landet. Man har, för att ta några exempel, inte i något betänkande under hösten sett till att infrastruktursituationen förändras, att kommunikationerna blir bättre, så att människor, företag och områden i vårt land får förutsättningar att utvecklas. Man har inte sett till, trots ett stort antal propositioner och förslag kring förändringar i vårt utbildningsväsen, att kunskapen kan komma alla till del på ett bättre sätt än vad som är fallet i dag, kunskapen som är en viktig generell förutsättning för att man ska kunna utvecklas som människa och för att bygder och regioner ska kunna utvecklas. Man har inte tagit fasta på kulturen som en motor för att få fart på tillväxten i alla delar av landet. Man har därtill avstått ifrån att ge de ariella näringarna likvärdiga förutsättningar, de ariella näringarna som är betydelsefulla för sysselsättning och utkomstmöjligheter i skilda delar av landet. De här och några till generella förändringar av politiken i Sverige behövs alltså för att likvärdighet ska uppnås och förutsättningar ges för tillväxt i alla delar av landet. Därtill behövs också ett antal riktade insatser för särskilt utsatta grupper och regioner. Jag tycker alltså att det är beklämmande och beklagligt att det mest bestående både intrycket och resultatet av den proposition som föregår betänkandet kommer att bli det s.k. bostadsavvecklingsbidraget. Det tycks vara det som utgör grunden för regeringens sätt att hantera förslag för att utveckla hela vårt land. Låt mig i sammanhanget också, eftersom jag känner på mig att jag kommer att få någon replik på mig annars, säga att en annan förutsättning för att människor, bygder och regioner ska utvecklas är att människor känner trygghet. En viktig förutsättning för tillväxt och livskraft i hela landet är att vi har ett skatteutjämningssystem som utgör grunden för att människor ska känna trygghet i hela landet. Det är alltså en förutsättning som skapar likvärdiga möjligheter för alla kommuner som bedriver kommunal verksamhet. Det innebär i sin tur att den enskilda människan, individen, känner trygghet och får förutsättningar att utvecklas, vilket i sin tur leder till att bygder, regioner och områden utvecklas i vårt land. Låt mig också säga, fru talman, att det självklart måste löna sig att arbeta. Då är det viktigt att vi har ett skattesystem som uppmuntrar människor att arbeta. Vi har från Centerpartiets sida under hösten lagt fram förslag om ett nytt inkomstskattesystem som innebär att förutsättningarna för såväl regional utveckling som enskilda individers utveckling i landet blir bättre och innebär att det på ett bättre sätt lönar sig att arbeta, speciellt för låg och medelinkomsttagare. Den skattesänkning som vi föreslår i detta skattesänkningsförslag bidrar till att vi ökar köpkraften och gör det mest i svaga och utsatta regioner av landet. Det visar de undersökningar som vi har gjort kring det skatteförslag som vi har lagt fram. Men vi säger också i vår skattemotion på det här området att det är viktigt att företag får bättre förutsättningar att anställa arbetskraft. Med i den tidsålder vi är inne i, där harmoniseringen är omfattande, måste vi anpassa våra arbetskraftskostnader inom det område som vi nu jobbar, nämligen inom den europeiska unionen. Vi måste alltså harmonisera vårt skattetryck med övriga delar av Europa, och då är en generell sänkning av arbetsgivaravgiften nödvändig. Vi har föreslagit en sådan sänkning, vilken i sin tur kommer att leda till att förutsättningarna för utveckling i alla delar av landet blir bättre. Det vi ser nu är nämligen att många av de företag som vi har och som är betydelsefulla i stora delar av landet slås ut, beroende på att arbetskraftskostnaden är för hög i Sverige. Vi måste alltså göra någonting åt detta för att utvecklingen ska bli en annan i alla delar av landet. Tillgången till infrastruktur och utbildning är en avgörande faktor för att utveckling ska ske i hela landet. Infrastrukturen bidrar till att de lokala arbetsmarknaderna förstoras, vilket var ett av de stora resultat som vi kom fram till i den regionalpolitiska utredningen. Tillgången till utbildning är, som alla känner till, en nödvändighet. Vi måste som individer ha ett livslångt lärande. Då måste tillgången till utbildning finnas i alla delar av landet. Det var också något som vi slog fast i den regionalpolitiska utredningen. Då är det viktigt att vi decentraliserar utbildningen på allt tänkbart sätt och att vi bidrar från vår sida till att göra utbildning tillgänglig på distans. Utbildning och infrastruktur är också en del av den grundläggande service som vi slog fast i utredningen behövs för att människor ska känna trygghet och för att områden och regioner ska få förutsättningar att utvecklas i alla delar av landet. Staten har här ett särskilt ansvar för att myndigheter, verk och statliga bolag tillhandahåller den här grundläggande servicen i de andra delarna också. Det kan alltså inte bara vara så att den allmänna och grundläggande servicen ska vara lika på utbildningsoch infrastrukturområdena, utan det måste gälla ett antal andra områden också. Jag vill, fru talman, avslutningsvis än en gång yrka bifall till reservation 3.
Fru talman! Väldigt mycket av det som Eskil Erlandsson har framfört skulle jag faktiskt kunna instämma i. Jag vill tacka för det mycket förtjänstfulla arbete vi gjorde tillsammans i den regionalpolitiska utredningen. Vi hade mycket tuffa diskussioner och kom ibland fram till olikartade slutsatser, men emellanåt fann vi områden där vi hade en gemensam uppfattning. Jag delar Eskil Erlandssons uppfattning om att vi långsiktigt måste göra väsentligt mer för att stimulera de kulturella inslagen och de kulturella områdena som har så stor betydelse när det gäller att få en bra regionalpolitik. Där har vi en samsyn. Jag tror också att det finns mycket i det skatteförslag som Centerpartiet håller på att formulera som det finns anledning för mig som socialdemokrat att titta lite på. Men det måste ändå, Eskil Erlandsson, vara lite genant att det inte blir så mycket av den där skattepolitiken om Eskil Erlandssons parti skulle få bilda regering ihop med Ola Sundell och Moderaterna. Det blir kanske en annan skattepolitik. Då främjar ju inte den tillväxten i regioner på samma sätt som Eskil Erlandsson och jag önskar. När det gäller frågan om nedsatta socialavgifter har vi inställningen att vi tror att det ger bättre effekter i stödområde A. Sedan kan vi diskutera om man ska ha allmänt sänkta arbetsgivaravgifter eller ej. Jag tillhör dem som tror, rätt eller fel, att en allmän sänkning av arbetsgivaravgifterna inte är någon garanti för att vi får mer jobb, Eskil Erlandsson. Riksdagens revisorer gjorde för en tid sedan en utredning och lade fram en rapport där man hade tittat på de olika bidrag som går ut från statens sida till företagen. En del kanske är nödvändiga. Men om man ser totalen av dem och försöker att väga dem i sysselsättningshänseende är det svårt att se att de ger någon väsentlig ökning av antalet jobb. Därför blir min fråga till Eskil Erlandsson, precis som till de tidigare talarna: Kan Eskil Erlandsson peka på någon region i landet som skulle må bättre av den skattesänkning som moderaterna vill genomföra om de skulle dominera en borgerlig regering?
Fru talman! Låt mig få börja med att återgälda tacket till Reynoldh Furustrand. Vi hade trevligt och gjorde ett mycket värdefullt arbete i den regionalpolitiska utredningen. Varje parti framför ju sin syn på hur politik ska bedrivas och förändras. Jag framför Centerpartiets åsikt och kommer att göra det i den stundande valrörelsen med tron och hoppet om att vi kommer att få ett större inflytande i svensk politik efter det kommande valet. Moderaterna får självklart framföra sin syn på detsamma. Därefter är det dags att bilda en handlingskraftig och duglig regeringskonstellation. Fram till dess bedriver vi den politik som vi tror på och som vi vet skulle vara nyttig för utveckling och tillväxt i alla delar av landet. Låt mig också säga att de generella arbetsgivaravgiftssänkningar som vi förespråkar är nödvändiga därför att vi nu ser jättedramatiska förändringar på arbetsmarknaden i andra delar av landet än i stödområde A. Jag kan nämna orter som Katrineholm och Gislaved, bara för att ta några i högen, som inte ligger inom stödområde A utan ligger i helt andra delar av landet, områden som traditionellt har varit framgångsrika men tyvärr inte tycks vara det längre.

Om det bara vore fråga om arbetsgivaravgifterna så skulle jag vara beredd att diskutera detta med Eskil Erlandsson. Men jag tror att det finns helt andra orsaker till att vi ser den utveckling som vi ser. Om det handlar om arbetsgivaravgifterna, Eskil Erlandsson, så skulle det faktiskt innebära att om vi sänker dem för t.ex. flygnäringen så skulle väl folk flyga mer enligt Eskil Erlandssons recept. Men så är det ju inte. Det är marknaden som förändras, marknaden som för närvarande ser helt annorlunda ut än den gjorde tidigare. Den 11 september gjorde gigantiska brott på hela rese och turistmarknaden. Där hjälper inte några sänkta arbetsgivaravgifter. Vi måste få till ett annat tänkesätt, Eskil Erlandsson. Och det kan Eskil Erlandsson och jag hjälpas åt med på samma sätt som vi jobbade konstruktivt i den regionalpolitiska utredningen. Men skattesänkningar och arbetsgivaravgiftssänkningar löser inte dessa problem.
Fru talman! Ett sätt att skapa tillväxt när vi nu jobbar på en harmoniserad marknad är ju att ha harmoniserade förutsättningar och lika villkor inom den marknad som vi jobbar på. Och det är i vårt fall numera den europeiska unionen. Vi måste alltså, enligt mitt sätt att se, se till att vi harmoniserar så mycket som möjligt inom den marknad som vi nu jobbar på, annars kommer företag att slås ut. Det stora praktexemplet som jag i normalfallet brukar tala mycket och länge om är de areella näringarna och förutsättningarna för svenskt jordbruk där vi inte har skatter som är harmoniserade med den marknad som vi jobbar på, vilket gör att stora delar av svensk lantbruksnäring i dag håller på att slås ut till förfång för bygder och regioner i vårt land. Låt mig avslutningsvis säga att en av regeringens stora uppgifter måste vara att sammantaget lägga fram förslag för den här kammaren så att vi kan fatta beslut och så att vi får tillväxt i alla delar av landet. Det har man inte gjort, Reynoldh Furustrand, när det gäller denna del.
Fru talman! Jag vill också tacka för vårt fina samarbete i den regionalpolitiska utredningen som gjorde att vi hade tillfälle att på djupet verkligen diskutera dessa för regionalpolitiken viktiga frågor. Men det arbetet gav mig också en övertygelse om att vi är överens om att utbildning är en mycket viktig faktor för att skapa sysselsättning och för att ge människor möjlighet att skaffa nytt jobb eller starta företag i hela landet. Därför blir jag väldigt förvånad när jag ser siffror på hur Centerpartiet tillsammans med de övriga borgerliga partierna vill fördela anslagen för regionalpolitiska åtgärder. Det framgår klart och tydligt att Moderaterna vill sänka anslaget med 690 miljoner kronor, Kristdemokraterna vill sänka anslaget med 790 750 miljoner kronor, medan Centerpartiet vill höja anslaget med 138 miljoner kronor. I det arbete som vi har bedrivit när det gäller kompromisser, samarbete och budget måste alla ge och ta. Hur mycket kommer ni i Centerpartiet att ge i förhållande till dessa siffror och det förslag som nu föreligger? Hur mycket kan ni stå upp för att ni vill ha lärcentra, att ni vill ha glesbygdsbutiker och att ni vill ha en levande landsbygd i det samarbete som ni kommer att ha med de andra borgerliga partierna? Vad kommer ni att dagtinga på? Hur ska ni få en bra regional utveckling tillsammans med de övriga borgerliga partierna?

Låt mig också säga när det gäller flera andra områden som är viktiga i fråga om regionalpolitiken, t.ex. infrastrukturen, att det är min bedömning att likheten i anslagstilldelning är betydligt större än inom detta ganska lilla anslagsområdet. Infrastrukturen är ju en av de grundläggande förutsättningarna för att tillväxt ska skapas och vara möjlig i alla delar av landet. Där har Gunilla Wahlén sett till, tillsammans med nu sittande regering och miljöpartisterna, att hålla nere anslagen så att det inte är möjligt att få den tillväxt som jag tror att både Gunilla Wahlén och jag vill ha, nämligen tillväxt i alla delar av landet.
Fru talman! Självklart ska varje parti förorda sin politik inom alla politikområden. Men när man sitter i förhandlingar måste man ge och ta. Om man tittar på ett snitt av de siffror som ni har kommer man att hamna någonstans i jämförelse med det förslag som vi har på utgiftsområde 19. När vi ser det gemensamma förslaget från s, v och mp är det detta förslag som ligger, men när en borgerlig regering kommer att diskutera den regionala politiken har inte väljarna någon aning om var Centern hamnar i den politiken. Var hamnar Centerpartiet när det gäller skatteutjämningssystemet, där det är vitt skilda synpunkter inom de borgerliga partierna? Var hamnar ni när det gäller landsbygdsavdrag? Var hamnar ni när det gäller olika insatser för att stärka landsbygden och den regionala utvecklingen?
Fru talman! Låt mig börja med skatteutjämningen. Jag har i ett flertal debatter sagt att Centerpartiet är garanten för att vi ska ha ett skatteutjämningssystem i det här landet. Vi kan alltid diskutera på marginalen innehållet i det här systemet, men att vi ska ha ett sådant system är Centerpartiet garanten för, och har så varit så länge systemet över huvud taget har funnits. Vi kommer fortsatt att vara garanten för det här systemet, därför att det är så oerhört viktigt för att människor ska känna trygghet i alla delar av landet, detta beroende på att det är kommuner och landstingskommuner som tillhandahåller trygghet för den vanliga människan. När det gäller den andra delen, vem som ska styra i en eventuell ny regeringskonstellation, är det återigen på det sättet att vi står för vår politik och söker stöd hos svenska folket i allmänna val. Vår förhoppning är självfallet att vi ska få ett större inflytande i den här kammaren efter det kommande valet, så att vi får ett större genomslag för vår politik. Det kommer i sin tur att leda till utveckling i alla delar av landet på ett annat sätt än vad vi ser för närvarande, nämligen en avveckling av stora delar av Sverige, en avveckling som vi ser nu när Gunilla Wahlén är med och styr.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande nr 2 har vi fyra borgerliga partier och Miljöpartiet enats när det gäller EU:s framtida regionalpolitik, som tidigare har sagts. Jag yrkar givetvis bifall till utskottets förslag på den punkten. Folkpartiet deltar inte i beslutet om budgetramarna, och vi har ett särskilt yttrande som vi har fogat till betänkandet. För min del, och för de flesta andra, förmodar jag, är det viktigaste betänkandet i dag näringsutskottets betänkande nr 4, som är en reaktion på regeringens proposition En politik för tillväxt och livskraft i hela landet. För mig, som var Folkpartiets representant i den regionalpolitiska utredningen, som många redan har varit inne på, är det på många sätt en besvikelse att regeringen inte nådde mer än en liten bit i förhållande till vad hela den regionalpolitiska utredningen, inklusive regeringspartiets företrädare, hade föreslagit. Jag hade en förhoppning när utredningens betänkande lades fram - förmodligen lite naivt, på grund av att det var den första utredning av det här slaget jag varit med i - att vi ändå skulle åstadkomma mer nytt än det blev. När regeringens proposition lades fram förstod jag att det i princip bara "bidde en tumme", som man brukar säga. Vi hade diskuterat mycket om att avveckla så mycket som möjligt av de selektiva bidragen, att satsa mer på utlokaliserad utbildning osv. Men det blev inte så mycket av borttagandet av selektiva bidrag. Vi i de fyra borgerliga partierna har i reservation 1 väl beskrivit det som vi alla tycker. Den regionalpolitiska propositionen innehåller inte mycket av den omorientering som den regionalpolitiska utredningen banade väg för. Regeringen håller i stort sett fast vid en föråldrad politik med bidrag, delegationer, utredningar och förstärkt statlig styrning. Detta kanske bl.a. beror på att landshövdingarna i de fyra nordligaste länen gjorde tummen ned för utredningens idéer. De ville i stället behålla de selektiva bidragen och därmed länsstyrelsernas inflytande över fördelningen av pengar. En del av bidragen behöver finnas kvar tills vidare - det håller jag med om - bl.a. för den viktiga medfinansieringen till EU-bidragen, så länge de finns kvar. Men i övrigt vill vi satsa på annat: förbättrade möjligheter för företagande samt enklare och färre regler. Jag yrkar därför bifall till reservation 1. Jag kan inte här, av tidsskäl, gå in på alla de reservationer där Folkpartiet finns med, och jag kommer inte heller att yrka bifall till dem alla. Men jag vill kort beröra några punkter. I punkten 7 om stärkt lokal näringslivsutveckling anser vi, tillsammans med Moderaterna och kd, att ett sådant program inte behövs. Vi hävdar i stället att det viktigaste är att snabbt driva igenom det regelförenklingsarbete som Småföretagsdelegationen föreslog. På punkt 8 har vi i reservation 5 föreslagit att avdragsrätten för arbetsresor med bil ska förbättras. Folkpartiet har också i motioner föreslagit att avdragsrätten ska omfatta resor till och från barntillsyn, men vi har i dagsläget nöjt oss med att tillsammans med de övriga borgerliga partierna yrka att rätt till avdrag för resa till och från förskola i anslutning till arbetsresa skyndsamt ska utredas. Jag yrkar därmed bifall till reservation 5. När det gäller lokala och regionala resurscentrum för kvinnor har vi, tillsammans med Moderaterna och kd, anfört att det finns en del åtgärder som är särskilt viktiga för att främja kvinnors företagande: etableringsfrihet i den offentliga sektorn, att uppmuntra avknoppningar av offentlig verksamhet och att se till att upphandling av kommunal verksamhet sker i konkurrens. Vi vill också att det viktiga arbete som de regionala och lokala resurscentrumen bedriver ska ges goda förutsättningar. I arbetet i den regionalpolitiska utredningen stred jag hårt för att framhålla betydelsen av utlokaliserad högskoleutbildning. I utbildningsdebatten i fredags, den 7 december, framhöll jag att vi i utredningen i princip var överens över partigränserna om att kommuner som tar emot utlokaliserad utbildning bör kompenseras för de extra kostnader som är förknippade med utlokaliseringen - lokaler för undervisning, extra biblioteksresurser, lokaler för studentkåren m.m. Vi tyckte att de här pengarna inte ska vara regionala medel under utgiftsområde 19 utan komma från Utbildningsdepartementets utgiftsramar. Men Utbildningsdepartementets expert gillade inte vår ståndpunkt, och nu kämpar kommunerna med att klara av extrakostnaderna, som uppgår till ansenliga belopp. I min hemkommun, Lycksele, har vi i dag bl.a. en lärarutbildning, som förmodligen kommer att vara mycket betydelsefull för rekryteringen av nya lärare när ett stort antal 40-talister går i pension. Vi har också, tillsammans med ytterligare tolv kommuner i den s.k. Akademi Norr, många andra utbildningar som gör det möjligt för människor som annars inte skulle välja att skaffa sig en akademisk utbildning att faktiskt göra det. Jag hoppas därför att mina norrländska kamrater i alla partier ställer upp och propagerar för att vi ska få mer pengar på utbildningsområdet just för den här typen av utgifter. Jag vill yrka bifall till vår gemensamma reservation 8. Till sist ska jag beröra reservation 9 om regionalt nedsatta sociala avgifter. I flera år har vi fört en nästan hopplös kamp mot Socialdemokraterna om den här nedsättningen. Regeringen har hävdat att EU inte godkänner en nedsättning. Jag har själv varit på besök hos företag i det inre av Norrbotten och fått belägg för, t.o.m. i skriftlig form, att EU de facto har sagt att det är okej med en nedsättning. Och i den regionalpolitiska utredningen fick vi besked om att det är möjligt att införa en nedsättning av de sociala avgifterna på upp till 100 000 euro på tre år, dvs. ca 900 000 kr. Detta faller inom ramen för det s.k. de minimistödet. Regeringens förslag nu innebär enligt vår mening en halvmesyr. Vi anser att hela det tillåtna beloppet borde kunna utnyttjas. I vår reservation har vi anfört att man bör anstränga sig för att få en utökning av stödet till alla branscher. Det är min förhoppning att regeringen ändå lyssnar på dessa önskemål. För tids vinnande yrkar jag inte bifall till reservationen. Sedan kan jag inte underlåta att kort ta upp regeringens förslag om stöd till kommunala bostadsföretag, även om det inte finns med i det här betänkandet. Det är behandlat i bostadsutskottets betänkande nr 1. I det betänkandet, liksom i debatten här i kammaren, har jag framfört att Folkpartiet är mycket kritiskt till den här typen av stöd. Vi tycker att det är en flirt med röda kommuner. Det är inte rimligt att de kommuner som har ansträngt sig oerhört hårt för att klara av sin situation inte får någonting, medan de som bara låter det hela gå ska få hjälp. Det är vi helt emot. Jag står alltså bakom övriga reservationer där mitt parti finns med, men jag nöjer mig tills vidare med det jag nu har anfört.

Fru talman! Den strävan som präglar den här propositionen är att få fram väl fungerande lokala arbetsmarknadsregioner i hela landet. Allra viktigast för att få fram detta är några saker, t.ex. en fungerande infrastruktur med järnvägar och vägar, företagsfrågor och utbildning i mycket vid mening och service till den befolkning som bor ute i landet. Miljöpartiets landsbygdspaket går ut på att människor ska kunna komma fram året runt på hela vårt vägnät och att industrierna kan köra med sina transporter där detta behövs. Viktiga järnvägssatsningar ska kunna komma i gång. Det är alldeles nödvändigt för att transportsystemet så småningom ska bli mer ekologiskt hållbart än vad det är i dag. När det gäller företagsfrågorna finns det några frågor som är alldeles särskilt viktiga. Det gäller t.ex. frågan om kapital, dvs. företagens möjligheter att få lån eller riskkapital. Det gäller också deras möjlighet att få kompetenta människor som arbetar i företagen. Detta är två flaskhalsar som särskilt företagen i glesbygden upplever. Jag besökte en företagare i Storuman som ligger i Västerbottens inland. Han berättade att han stångade sitt huvud blodigt för att få låna pengar. Han hade fått höra av en presumtiv långivare att om han flyttade sitt företag till kusten skulle han satsa, men inte i Storuman. Det var en konflikt som han inte tyckte om. Jag tycker också att det är förskräckligt. Någonting måste göras åt detta. Det finns ju rätt många ansatser till att göra någonting åt det här. I den proposition som vi diskuterar står det att regeringen bedömer, avseende statens insatser för riskkapital i huvudsak, att de ska inriktas mot att skapa institutionella förutsättningar för den privata marknaden. Statliga aktörer inom riskkapitalmarknaden ska ha en uttalat marknadskompletterande roll. Nätverk mellan investerare, konsulter och entreprenörer ska främjas. Tidigare var det ju också så att man ansåg att svårigheter att få lån och kapital främst gällde ungdomar, kvinnor och invandrare. Men nu har alla blivit alltmer överens om att detta inte är sant. Det gäller i princip alla små företag, men naturligtvis allra mest i glesbygden t.ex. i Norrlands inland. Någonting som vi verkligen prioriterar är genomförandet av ett system för statliga lånegarantier. Det pågår ett arbete för att få fram det. Det var ett krav från oss att ett förslag på hur detta ska se ut måste komma fram före valet. Sedan är vi också väldigt nöjda med att arbetsgivaravgifterna sänks i stödområdet. Yvonne Ångström har berättat en del om det, så jag ska inte uppehålla mig vid det. Det är ett viktigt stöd. Det har pratats särskilt mycket om det i Norrbottens inland, men det är viktigt för alla företagare i stödområdet. När man hälsar på dem brukar de också nämna att transportstödet är ett mycket viktigt stöd för att göra Sverige rundare så att de inte ska ha ett handikapp av att de är så långt från sina marknader. Ett generellt problem som vi har i Sverige är att vi har för få små företag, och särskilt företag som drivs av kvinnor och invandrare. Det behövs verkligen speciella insatser för detta. Kvinnliga affärsrådgivare är en bra satsning. Affärsrådgivning för kvinnor och invandrare har vi fått medel till i budgeten, och det är vi glada för. Det innebär att den här verksamheten kan fortsätta. Sedan har vi också lokala resurscentrum för kvinnor som är en viktig satsning. Vi har fått fram en basfinansiering för detta i den här propositionen, och det är jag mycket nöjd med. En grupp som däremot inte har fått någon utvidgad basfinansiering är de lokala kooperativa utvecklingscentrumen. De erkänns i propositionen för sitt viktiga arbete. Man vill bl.a. gärna att de ska fortsätta att utveckla den sociala ekonomin och ta ett stort ansvar där och att de ska ta ett stort ansvar för att utveckla kreditgarantiföreningar, som är något mycket intressant som skulle kunna vara en lösning på en del av problemen i glesbygden, i små orter och i små regioner. Man har alltså bedömt att de lokala kooperativa utvecklingscentrumen klarar att göra dessa stora viktiga uppgifter med mycket små medel. Jag är rädd för att i stället för att vara en stimulans för dem att arbeta vidare, innebär den medelssatsning som har gjorts att man bränner ut de lokala kooperativa utvecklingscentrumen i stället för att hjälpa dem till ett bra arbete. Lokal utveckling i vid bemärkelse är naturligtvis mycket viktigt. Här finns en hel del bra förslag i propositionen. Jag vill nämna några nyheter som jag tycker är intressanta. Det gäller bl.a. detta med byapengar. Det är en väldigt liten anslagspost, men det är en början till något nytt. Lokala grupper ska kunna söka och få medel för lokal utveckling. Det är glädjande, även om det är litet. Det kan peka mot en utveckling framöver. Sedan finns det också andra förslag på lokal utveckling som kan bli betydelsefulla. Någonting mycket basalt i förslaget om väl fungerande lokala arbetsmarknadsregioner är att bygga upp innovationssystem och kluster. Det diskuteras en hel del i betänkandet. Det är naturligtvis ett mycket viktigt område. Jag gläds särskilt åt att medel har getts t.ex. till ett träkluster. Det är ett oerhört viktigt område som behöver utvecklas. Förnybar svensk råvara ska naturligtvis utvecklas och inte sättas på snålkost så att ingenting händer. Det är jätteviktigt med en avancerad förädling, och den kan gärna ligga i glesbygden. Det händer ju också, eftersom råvaran finns där. Jag ser mycket positivt på detta. Det handlar om 20 miljoner. Det är inte mycket pengar, men det är i alla fall något. Man satsar också på bil och komponenttestklustret, och det är bra. Det kan utvecklas mycket, särskilt om man arbetar tillsammans t.ex. med Internet Bay. Man satsar också på hållbar utveckling inom mineralutvinnande branscher. Detta ligger även inom Norrlands inland. Det är fråga om behövliga och glädjande satsningar. Ett ytterligare område där det behövs insatser är servicesektorn, som vi också har pratat mycket om. Det har på det området föreslagits en rad åtgärder. Det ska komma till en del lokala utvecklingsprogram för kommersiell service. Dessutom sätts extra medel in för att motverka ytterligare försämringar. Man kan kanske nämna att statliga myndigheter och företag får i uppdrag att ta ett större ansvar än vad de hittills har gjort. Vi får hoppas att de också gör detta. Jag tycker att det är intressant att Konsumentverket får i uppdrag att utveckla och testa nya lösningar inom det kommersiella serviceområdet. Det finns där redan väldigt goda exempel. Studerar man dem och utnyttjar innovationskraften hos den lokala befolkningen kan säkert mycket göras för att skapa en bättre service än vad vi har nu. I det sammanhanget vill jag gärna nämna kollektivtrafiken. Det är viktigt att den utvecklas. När man besöker människor i glesbygden brukar de ibland göra den kommentaren att det är väldigt många transporter som passerar förbi. Det gäller inte bara kollektivtrafik utan också varutransporter och samhälleliga transporter av olika slag. Det passerar förbi bilar och transportfordon, men det är få av dem som man man åka med i. Man kan nästan bara åka med den egna bilen och med någon enstaka glesbygdsbuss. Man har gjort försök med samordning av lokala transporter och fått mycket bra resultat. Man har fått en avsevärt höjd servicenivå till oförändrad kostnad. Jag tycker att det här är ett mycket viktigt område, som man kan koncentrera sig lite på. Jag hoppas också att så kommer att ske. Jag har i alla fall fått något slags löfte om det. Ytterligare ett jätteviktigt område är utbildning. Låt mig nämna några förslag i propositionen. Nätuniversitetet kan bli väldigt betydelsefullt. Det gör att man kan bo i glesbygd och på platsen få en avancerad undervisning. Det är naturligtvis väldigt bra och ger stora möjligheter. Collegeutbildning gör att man kan rekrytera grupper som inte har så stor studievana. Att de får möjlighet att testa detta är viktigt, särskilt eftersom vi vet att utbildningsnivån ofta är lite lägre i glesbygden än på andra håll. Nätuniversitetet kan göra att människor vågar satsa på en utbildning eller åtminstone prova på en sådan. En annan viktig insats är den starkt utökade satsningen på olika former av samverkan mellan universitet och andra utbildningsanordnare. Det görs redan mycket på detta område, och det finns mycket mer att göra. En satsning på skola och utbildning är helt central för att få den regionala utvecklingen att växla upp ytterligare. Propositionen markerar en början till att vända skutan, men det återstår mycket arbete och många ytterligare förändringar innan vi har kommit ett långt stycke framåt i den regionala utvecklingen. Detta är en början som vi inte ska förakta, och den ska vi stödja. Jag går nu över till betänkandet NU2, och jag vill där lite grann kommentera det ställningstagande som vi har gjort tillsammans med borgarna. Det gäller EG:s framtida regionalpolitik. EU:s egen revision har kommenterat hur medlen används i strukturfonder och regionalfonder, och man kommer med en mycket svidande kritik. Man skriver så här: Svagheter i bokföringssystemen och förfaranden innebär att den information som läggs fram i vissa fall är felaktig eller ofullständig, vilket ger upphov till en väsentlig förekomst av fel. Därtill har brister i handläggning och kontroll uppdagats, och problemen verkar vara störst inom strukturfondsområdet. Man skriver också att nivån på konstaterade fel fortfarande är för hög. Nästan samtliga fel finns på stödmottagarnivå. De mest betydande av de väsentliga fel som Revisionsrätten redovisat i rapporten för 1999 är enligt redogörelsen i budgetpropositionen rapporteringen av ej stödberättigade utgifter, för högt deklarerade utgifter, ej tillräckligt med verifierade underlag, ej tillämpning av offentlig upphandling, felaktiga beräkningar och otillåtna avdrag. Jag tycker att bara det här gör att man kan bli lite skeptisk mot de här stöden. Att man ska inta en skeptisk hållning och ska ha bestämt sig för vad man vill innan man går in i förhandlingar tycker jag inte är några konstiga krav. Varför ska inte Sverige ha en hållning inför de förhandlingar vi går in i om strukturfonderna? Jag tycker faktiskt att det är obegripligt. För min del anser jag att reformerna behövs och att inriktningen av regionalpolitiken måste ändras. Jag tycker att när EU ska stödja olika regioner för att gynna tillväxt och utveckling ska de fattigaste regionerna komma i fråga. Det är de som behöver stöd. Vi kan inte fortsätta att i den utsträckning som nu sker dela ut jättestora stöd. Det påpekas i propositionen att Sverige har fått väldigt mycket stöd till sin regionalpolitik, men det sägs inte att vi har betalat in väldigt mycket mer än vad vi har fått ut. Jag vill dock ge ett erkännande av att många av arbetssätten i de regionalpolitiska stödformerna är bra. Man har säkert rört om i grytan ordentligt under några år och fått människor att samarbeta på nya sätt. Lärdomarna från detta tycker jag inte att vi ska underskatta. Dem kan vi gott ta med oss. Jag tycker dock att vi måste motverka att EU alltmer utvecklas till en transfereringsunion som medlemsländerna betalar in pengar till för att sedan få dem tillbaka i form av strukturstöd. Detta är viktigt för en vettig ekonomisk hantering och även för att motverka korruption och sådana saker. Jag står i den här frågan på utskottsmajoritetens sida.

Herr talman! Ingegerd Saarinen talade i inledningen av sitt anförande mycket och länge om behovet av bra vägar. Jag vill i det sammanhanget göra ett konstaterande, nämligen att det i den samverkansproposition som handlar om detta, alltså den infrastrukturella propositionen, verkligen inte märks något av det som Ingegerd Saarinen talar om i sitt anförande i dag. Vi kommer att få behålla bra många "puckelpistar" i Sverige med de anslag som ni har medverkat till i den propositionen. Miljöpartiet bilen som kommunikationsmedel eller inte? Jag tycker att vi får lite dubbla budskap från Miljöpartiet. Bilen är ytterst väsentlig för att människor ska kunna ta sig till och från olika ställen, och jag tänker då speciellt på dem som bor på den svenska landsbygden.
Herr talman! Jag är lite förvånad över att Eskil Erlandsson inte känner till att det gäller en proposition som vi har samarbetat om men att vi hoppade av från den, vilket betyder att det är Socialdemokraterna och Vänstern som står för dess förslag. Orsaken till att vi hoppade av var att en mycket stor del av de medel som vi ville använda till det regionala vägnätet för tjälsäkring, upprustning osv. i stället gick till Hallandsås, citytunneln i Malmö och utbyggnad av en massa motorvägar, dvs. sådant som vi inte kan acceptera. Vårt förslag innebär att betydligt mer pengar anslås till det lokala och regionala vägnätet och till grusvägarna. Jag är glad över att jag har fått tala om det för Eskil Erlandsson, så att inte missuppfattningen kvarstår att vi var med om den propositionen. Det var vi alltså inte. När det gäller bilarna förstår jag att man kan få fel uppfattning. Medierna är inte särskilt välorienterade kring vad Miljöpartiet vill. De skriver lite hur som helst. Jag ska inte referera de mest hårresande exempel man kan se på hur medierna hanterar oss. Naturligtvis tycker vi att bilar behövs, men i rätt sammanhang. Det är viktigt att vi minskar biltrafiken för att minska avgaserna och för att komma åt växthuseffekten. Avslutningsvis vill jag poängtera att bilen är nödvändig i glesbygden. Även om man får en bra kompletteringstrafik och en samverkande trafik går det inte att klara sig utan bilen i glesbygden. Mycket viktigt är att vi äntligen får ordning på reglerna för miljöklassning av drivmedel, reglerna för koldioxidutsläpp osv. Får vi inte ordning där, får vi aldrig fram förnybara drivmedel och miljövänligare drivmedel. Detta är en mycket prioriterad fråga för mig.
Herr talman! För det första vill jag framföra en ursäkt. För det andra undrar jag om ni i Miljöpartiet efter det resonemang som nu förs är beredda att ändra på det förslag i det betänkande som ska behandlas på torsdag som handlar om infrastrukturella satsningar i Sverige. Det tycks inte finnas en klar majoritet från den "normala" regeringskonstellationens sida. Är ni i Miljöpartiet alltså beredda att på torsdag göra de förändringar som behövs så att vi får en annan utveckling i hela Sverige än den utveckling som vi haft så här långt och som vi kommer att få i och med det betänkande som förmodligen klubbas igenom i dag?
Herr talman! Eftersom vi inte var med om propositionen i fråga utgår jag från att vi har egna reservationer i det betänkandet. Jag har ännu inte hunnit med att närmare studera det, men det tar jag för givet. Socialdemokraterna och Vänstern satsar 17 miljarder på det regionala vägnätet. Vi satsar 30 miljarder. Detta är bara ett exempel.
Herr talman! Välkommen in i det borgerliga gänget, Ingegerd Saarinen! Jag har en fråga och ett resonemang kring detta med träförädling, skog och annat som Ingegerd Saarinen talade väldigt väl om och ville utveckla på olika sätt. Värdet på den svenska skogen bestäms i väldigt hög grad av kostnaderna för energi och transporter - det är oerhört mycket transporter i den här branschen - innan man får ett värde i handen. Miljöpartiets politik är tydlig på den här punkten, nämligen att när det gäller energi ska skatter och annat göra att man använder mindre av energi - till förfång för pappersindustrin. Likadant är det när det gäller transporter. Man vill öka kostnaderna på drivmedelssidan för att minska biltrafiken. Kostnaderna ökar för transporterna, och värdet på skogen minskar. Min enkla undran är följande: Blir det över huvud taget någon träförädling, och blir det något värde på den svenska skogen med det här förhållningssättet? Å ena sidan höjer man ju kostnaderna påtagligt. Å andra sidan talar man om värde och förbättring vad gäller träförädling och den svenska skogen.
Herr talman! När det gäller de stora och långa transporterna samt energikostnaderna vill vi ha inte bara en höjning av energikostnaderna utan också en sänkning av arbetsgivaravgifterna. Vi vill alltså ha en skatteväxling. Tanken är att det ska gå jämnt ut mellan höjda energikostnader och sänkta kostnader för arbete. Detta ska alltså inte drabba de här industrierna speciellt. Sedan tror jag att ännu viktigare än energikostnaderna i de här företagen är att de får utvecklas med mycket av nya innovationer och en mycket bra politik på det området. Det är att använda det förnybara träet i olika sammanhang där det nu inte används, att marknadsföra detta ute i Europa och i andra världsdelar och att utveckla det här i Sverige tillsammans med universitet och högskolor. Det är där som de stora vinsterna kan göras.
Herr talman! Ekvationen går inte ihop! Skogsindustri och träförädlingsföretag är nämligen en väldigt kapitalintensiv verksamhet. Visst har det en påverkan om man sänker skatterna på arbetsgivaravgifter och annat, men de stora kostnaderna ligger på helt andra områden - transporter, kapital och hela den delen. Med ert resonemang kan man inte kompensera just den här näringsgrenen med nämnda typ av åtgärder. Om dessa radikala åtgärder vidtas på energisidan - såväl när det gäller elenergin som när det gäller transportsidan - kommer det att bli så att trädet står kvar. Det där med träförädling kommer då att stanna vid vackert prat. Det är i den delen som jag tror att ni i Miljöpartiet skulle ha ett annat förhållningssätt. Då skulle trovärdigheten i resonemanget bli en helt annan.
Herr talman! Industrierna i Sverige har faktiskt ingen energiskatt. Vidare har de nedsatt koldioxidskatt. De energiintensiva industrierna i Sverige har ännu bättre villkor. Det är vi alls inte emot, utan vi tycker att de ännu bättre villkoren för dem ska kvarstå. Precis som Ola Sundell säger har de lite speciella villkor. Vi är absolut inte ute efter att slå ut industrierna som bildar basen i Sveriges ekonomi. Jag glömde resten här. Det var något viktigt, men talartiden är tydligen slut.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka utskottet för behandlingen av propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet. Det finns stora skillnader i förutsättningarna för tillväxt mellan olika delar av Sverige. Under de senaste åren har storstäderna nästan exploderat av nya företag, och entreprenörer har i vissa fall kunnat lansera nästan vilka idéer som helst och ändå fått banker och riskkapitalister att satsa på dem. Förra veckan träffade jag Peter Egardt som är vd för Stockholms Handelskammare. Han berättade om en undersökning som de gjort och som visar att 53 av de största företagen i Sverige har startats här i Stockholm. Han berättade också att samma undersökning visar att de flesta företag som har sitt huvudkontor här i Stockholm ändå har majoriteten av sina anställda i resten av landet. Han menade att detta visar att varje ny arbetsplats i Stockholm genererar drygt en arbetsplats utanför Stockholm. Riktigt så enkelt är det kanske inte, även om han säkert har rätt i sina siffror. Jag kan ändå hålla med Peter Egardt om att det är viktigt för hela Sverige att tillväxten är hög i Stockholm. Men ännu viktigare är att vi ser till att inte bara Stockholm utan hela landet har goda förutsättningar för tillväxt. Så är det inte i dag. När jag rest runt i vårt land och träffat företagare har jag hört många beskrivningar av hur banken sagt till dem att de kan få lån om de flyttar till Stockholm. Med ett sådant förhållningssätt ges inte de bästa förutsättningarna och de bästa chanserna för utveckling och tillväxt i vårt land. Vi lever i en globaliserad värld, i en värld där händelser på andra sidan jorden påverkar både vår ekonomi och våra tankar på bara tiondelen av en sekund. Oavsett om vi vill det eller inte måste både företag och människor ta hänsyn till konkurrenter och nya idéer som finns i hela vår värld. Då kommungränser och nationsgränser spelar en allt mindre roll ökar våra möjligheter, samtidigt som vi utsätts för en ökad konkurrens. Vårt land präglas av både likheter och olikheter. Här finns vitt skilda geografiska förutsättningar, olika befolkningsstrukturer, skilda näringslivsstrukturer och en mängd av både möjligheter och problem. Ambitionen med politiken är att anamma olikheterna. Vi vet att de berikar oss. Ambitionen är också att fånga och uppmuntra den kraft som finns i den lokala utvecklingen. Det är kraften hos enskilda entreprenörer, hos politiker, hos innovatörer, ideella ledare, kooperatörer och byautvecklare. Det är människors vilja att förändra som i sig är förutsättningen för utvecklingen. Det är livskraften och livslusten som gör skillnaden i Sveriges kommuner, skillnaden mellan om det finns en framtidstro eller inte. Huvudtemat i propositionen för regional tillväxt och livskraft i hela landet är att varje region måste ges förutsättningar att utvecklas. Vi utgår från människornas och företagens behov och vardag. Kommunerna måste ges ekonomiska möjligheter att ge sina invånare en väl fungerande skola, vård och omsorg. Det måste finnas till tillgång till kommunikationer som fungerar, till utbildning och kompetensutveckling. Det bästa sättet att skapa förutsättningar för likvärdig service i hela landet är det kommunala utjämningssystemet. Det kommunala utjämningssystemet är grunden för ett sammanhållet Sverige. Men med en befolkningsutveckling vi ser i dag räcker inte det. Vi måste göra än mer. Vi föreslår därför ett extra stöd till de kommuner som tappat allra flest invånare. Vi erbjuder också att staten kan ta ett än större ansvar för de tomma lägenheter som finns runtom i vårt land. I dag är kostnaderna för de tomma lägenheterna en tung ekonomisk börda för många kommuner. Förvaltandet av tomma lägenheter tar mycket tid och kraft. Det är tid och kraft som i stället skulle kunna ägnas åt utveckling och att skapa en beredskap för den framtida utvecklingen. Genom att staten erbjuder sig att ta en del av ansvaret ger vi kommunerna en möjlighet att lägga energin på utvecklingsfrågor. Vi fortsätter också de senaste årens historiska satsningar på utbildning. Våra regionala högskolor och våra universitet är viktiga motorer runtom i vårt land. De är viktiga för enskilda personer, näringslivet och för den lokala dynamiken. Vi tredubblar nu prislappen på distansutbildningsplatser. Vi stöttar kommunerna i uppbyggnaden av lärcentrum. Vi föreslår pengar för mer samarbete mellan kommuner, högskolor och näringsliv. Trots de stora skillnader vi ser mellan olika platser i vårt land finns det ändå likheter mellan det som växer och utvecklas. Det är i miljöer där innovatörerna, entreprenörerna, eldsjälarna och politikerna samarbetar och bygger nätverk som idéerna också får en chans att utvecklas. Det är där man har och får förutsättningar för samarbete som det önskvärda också blir möjligt. Vi tillsätter nu en arbetsgrupp med uppgift att presentera ett förslag till lånegarantisystem som gör det möjligt för små företag att få tillgång till pengar för investeringar så att de kan göra det önskvärda möjligt. Vi föreslår att de framgångsrika kluster som finns kring biltestverksamheten i Norrlands inland, träförädling och mineralutvecklingsindustrin ges stöd i sitt utvecklingsarbete. Vi vill också göra en stor satsning på den näring som växer allra snabbast i vårt land, nämligen turistnäringen. Vi vill förädla och utveckla våra starka varumärken. Vi vill locka fler att komma hit och njuta av det som är unikt för just oss. Vi vet att turistnäringen är en viktig tillgång också för den regionala utvecklingen. En stor tyngd i propositionen lägger vi vid de regionala tillväxtavtalen, eller tillväxtprogrammen, som de kommer att heta från nästa period. De regionala tillväxtprogrammen är en modern arbetsform. Det är ett sätt att samarbeta för tillväxt och utveckling mellan statliga myndigheter, kommuner, länsstyrelser eller regionledningar, näringsliv, fackliga organisationer och andra aktörer på den lokala och regionala nivån. Trots den regionala utvecklingen är viljan till samarbete och förmågan att tänka nytt oerhört viktiga. Med de förslag vi nu presenterar ger vi nya verktyg för lokal utveckling. Vi tror inte att tillväxten skapas via politiska beslut. Men vi vet att besluten kan avgöra förutsättningarna. Vi vet att tillväxten skapas lokalt. Vi vet att det runtom i vårt land finns en otålighet och en väntan på att få chansen att förverkliga idéer. Vi vill uppmuntra och uppmana till samarbete. Det är samarbete mellan enskilda personer och föreningar, mellan föreningar och kommuner, mellan kommuner och län, och mellan många andra. En politik för tillväxt och livskraft handlar om de generella förutsättningar och om att livsvillkoren måste vara rimliga. Ingen av oss tjänar på ökade klyftor vare sig de är regionala eller sociala. Nu ställer vi stora krav på politiken. Vi stöttar eldsjälarna och idéerna. Vi föreslår en politik för regional tillväxt som utgår från hela landet.

Herr talman! Det är bra att ministern säger att tillväxten inte skapas av politiker utan av aktörer på marknader runtom i landet. Men som jag ser det är det dock politikens huvuduppgift att skapa förutsättningar för tillväxten. Jag tänkte i min huvudfråga inte beröra just detta utan mer det jag sade i mitt anförande. Den kris vi nu ser uppstår på många orter runtom i Sverige - Gislaved, Katrineholm och det ena stället efter det andra. Företagen och jobben faller som käglor. Risken är att när ministrar rycker ut till höger och vänster och ska åtgärda detta direkt kommer de utvecklingsmedel som står till landets förfogande i dess helhet att användas till brandkårsutryckningarna. Resonemanget i Regionalpolitiska utredningen är korrekt. Det är de långsiktiga förutsättningarna som ska gälla inte kortsiktighet för att kanske släcka en brasa som uppstår. Hur resonerar minister Messing i de delarna?
Herr talman! Det krävs en långsiktighet och en uthållighet i politiken. Det krävs också en medvetenhet om att trots att vi inte kan fatta beslut här i riksdagen om att fördela tillväxten runtom i vårt land sitter vi ändå på verktyg som är avgörande för att det sker en lokal och regional utveckling på de platser där det finns idéer som bär så att det skapas tillväxt. De verktygen är t.ex. infrastrukturen och den stora satsningen på utbildning som vi nu har gjort runtom i hela vårt land. Det är klart att kommuninvånare runtom i Sverige måste ställa krav på sina folkvalda politiker att fördela möjligheter till utveckling rättvist över landet. På så sätt förfogar vi över en del av de verktyg som behövs för att kunna möta svängningar i konjunkturen och för att kunna vara redo när det dyker upp nya utmaningar. Där menar jag att vi måste ställa stora krav på våra myndigheter. Ibland måste det ske brandkårsutryckningar. Då ska de utryckningarna ske av personer som företräder Sverige via våra myndigheter, via arbetsförmedlingen som finns på plats lokalt eller via andra myndigheter som finns på plats lokalt. Politiken måste orka både att vara långsiktig och att ibland utifrån de behov som dyker upp fatta beslut om kortsiktiga åtgärder för att under en tid hjälpa till med en omställning. Men utan uthålligheten står vi oss ganska slätt. Jag skulle uppskatta om Ola Sundell kunde göra klart att han delar min syn på de krav som jag menar att riksdagen ska ställa på våra myndigheter. Jag blev lite förvånad när jag läste att Moderaterna t.ex. tycker att det är olämpligt att Rikstrafiken ska göra regionalpolitiska bedömningar. För mig är det olämpligt att myndigheter inte tar hänsyn till att det finns olika regionala förutsättningar i vårt land. Vilket perspektiv ska myndigheterna då ha?
Herr talman! Risken är alltid i sådana sammanhang att det blir en kommunal träta. I slutändan blir det en soppa av det hela som varken leder rätt eller leder framåt. Resonemanget om långsiktigheten känns väldigt bra. Det som vi har efterlyst är förbättringar för företag så att långsiktigheten verkligen har en grund att stå på. Att säga är en sak, men att göra är en annan. Det är där vi menar att bristen i propositionen finns. Det är väldigt mycket ord, delegationer, program, det ena och det andra, men konkreta åtgärder som syftar till förbättring, till att stärka konkurrenskraft och annat lyser med sin frånvaro. Lägger man fram ett förslag på det här sättet och talar om långisktighet blir det en omöjlighet när man kommer till en situation där det kan behövas brandkårsutryckningar. Har man inte lagt fram förslag om konkreta åtgärder är det en uppenbar risk att man hamnar i det läget att det blir en brandkårsutryckning och inte en långsiktig strategi. Sedan en helt annan sak - Assi Domän-affären. Skog har en oerhört stor regionalpolitisk betydelse i det här landet. Varhelst vi befinner oss - i Lappland eller i Skåne - finns det skog. Den här affären innebär att man förstatligar en mängd skogsmark. De resonemang som har förts åtminstone av ministrar, styrelseordförande och också representanter för storskogsbruket ger tydligt vid handen att man är ute efter att påverka priset och utbudet på ett eller annat sätt. Det här är oerhört allvarligt för de privata skogsägarna därför att värdet på deras skog så att säga i allt väsentligt bestäms av industrins konkurrensförmåga. Är man då som leverantör som ett stort statligt skogsbolag inne på att påverka prisbilden kommer det att störa hela den regionala utveckling som vi talar om.
Herr talman! Ola Sundell säger att man påverkar priset på deras skog. Skälet till att regeringen nu har föreslagit att staten ska visa ett större intresse för skogen är att vi ser att det är vår skog, att det är en viktig gemensam naturtillgång och en stor viktig basnäring som skogen står för. Mer av statligt engagemang i skogspolitiken är ett tecken på vårt behov av att just markera värdet och vikten av skogen, både som en viktig arbetsmarknad och som en viktig rikedom för var och en av oss, rikedom i form av att vi nu köper upp mer av naturreservat, och att vi anslår mer pengar till nyckelbiotoper och mycket annat för att uppgradera synen på skogen som en gemensam rikedom. Jag tycker att Ola Sundell gjorde en bra liknelse i replikskiftet med Reynoldh Furustrand om tåget och vagnarna. Jag tycker att vi skulle kunna fortsätta det resonemanget lite längre. Det är klart att man kan jämföra företagandet i vårt land med ett lok som drar många vagnar bakom sig. Det som bekymrar mig i det resonemang som Ola Sundell för är att han låtsas om att vagnarna inte är så viktiga, att loket kan tuffa och fara i alla fall. Det är inte sant. För att det här loket ska ha ett mål att gå till är innehållet i var och en av vagnarna avgörande för att man ska orka fram. Det måste finnas en barnomsorg, en fungerande infrastruktur, en kommersiell service i våra kommuner, och det måste finnas en skola. Allt det här är förutsättningar för att fler innovatörer, fler entreprenörer ska kunna förverkliga sina idéer och skapa förutsättningar för mer tillväxt. Det går inte att låtsas om att det gemensamma och det offentliga inte är viktigt för att också det privata entreprenörskapet ska kunna utvecklas. Det ena är en förutsättning för det andra. Vi behöver varandra.
Herr talman! Enligt min uppfattning är en regerings främsta uppgift att föra en sammanhållen politik. Statsrådet talade i sitt anförande mycket och länge om att ge människor, regioner, utvecklingsgrupper, kommuner osv. förutsättningar att utveckla sig själva och sin region. Jag skulle vilja fråga hur det stämmer överens med innehållet i en annan proposition som just är föremål för behandling, nämligen propositionen om de framtida regionerna. Där avlövar samma regering regionerna och tar ifrån människorna beslutsmakt och där man i stället stärker centrala myndigheters inflytande över utvecklingen i olika delar av vårt land. Hur stämmer dessa två propositioner överens med varandra?
Herr talman! Eskil Erlandsson vet precis som jag och alla andra ledamöter i kammaren att vi under några år haft försök med olika former av regionalt självstyre. Vid varje försök har villkoren varit olika. Vi kan i dag inte jämföra de försök som har varit i Skåne med dem som har varit i Västra Götaland eller i Kalmar. Vart och ett av dessa försök ger oss erfarenheter som vi måste reflektera och fundera över. På vilken nivå ska besluten i framtiden fattas bäst? Vad ska man förfoga över kommunalt? Vad ska vi bestämma över regionalt? Vad ska vi besluta om nationellt? Och inte minst: I vad påverkas våra beslutsnivåer av EU och vårt EU-medlemskap? Nu har vi lagt fram ett förslag som innebär att inte bara de kommuner och regioner som har varit en del av försöket utan också alla andra kommuner runtom i vårt land som är beredda att bilda kommunala samverkansorgan också får en chans att fatta mera av beslut på lokal och regional nivå. I den proposition som vi debatterar i dag säger vi till de kommunerna att om de bildar kommunala samverkansorgan för vi över en del av anslagen från länsstyrelserna till dem att bestämma över. Om de fortsätter samarbetet i de tillväxtprogram som vi fortsätter med ger vi dem möjligheter att prioritera och bestämma om resurserna också där. Varför ska man låta bara några kommuner eller regioner utveckla mer av självstyre när vi är överens om att olika delar av Sverige ser så olika ut?
Herr talman! Men de här båda propositionerna strider ju mot varandra.

Herr talman! I sin inledning talade Eskil Erlandsson väldigt väl om vikten av att det finns livskraft och livsmöjligheter i Sveriges olika kommuner. Eskil Erlandsson talade också väl om vikten av kultur, av folkrörelser, bygdegårdar, byutveckling och av idéer som gör att människor kan göra fler saker i sitt liv än att bara arbeta eller bara sova. Jag delar Eskil Erlandssons uppfattning i just den delen. Det är detta som en del av de regionförsök som har varit i dag får mindre inflytande över, nämligen kulturen. Där är den stora skillnaden från de försök som har varit hittills och de försök som ni ska fortsätta framöver. En del av de försök som har varit tillfälliga och tidsbegränsade ändrar vi förutsättningar för. Men vi säger också att försöken ska fortsätta för att vi ska kunna summera erfarenheterna och för att vi ska kunna ta med oss dem i en fortsatt översyn av besluten, på vilken nivå besluten fattas bäst i framtiden. Samtidigt som vi säger det säger vi till de andra kommunerna runtom i Sveriges land att det inte är bara de platser som har haft försök utan hela landet som vi vill ge förutsättningar för mera av samarbete och samverkan. Jag hoppas att de 100 miljoner kronor som vi fattar beslut om i dagens proposition och som finns avsatta för ett försök med kommunal samverkan ska användas, varenda krona, till otraditionella sätt att samverka kring räddningstjänst, kring äldreomsorg eller kring andra saker. Vi ger verktygen nu, inte bara till försökslänen utan till hela landet. Och vi ger inte bara verktyg, utan vi säger också att vi inledningsvis är beredda att betala för att kommunerna verkligen ska komma till skott. Den signalen hoppas jag blir tydlig i och med dagens debatt.
Herr talman! Jag ska ställa en kort fråga. Statsrådet nämnde i sitt huvudanförande de mellankommunala och statliga skatteutjämningssystemen. Det är ju ett både och här. I propositionen lägger man, om jag får uttrycka det så, böterna på systemet eftersom regeringen anser att det fattas pengar för att klara befolkningsminskningen. Vi kristdemokrater förordar ett rent statligt system, där inte kommunerna får tampas med varandra, konkurrera och uppleva Robin Hood-effekten på samma sätt. Vi föreslår en utredning om eller ett system med ett rent statligt utjämningssystem. Vi tror att det vore bättre. Vad anser statsrådet om det?
Herr talman! Allra först vill jag passa på att önska Harald Bergström en god jul och ett gott nytt år. Jag uppskattade den hälsningen i Harald Bergströms anförande i talarstolen. Jag vill också säga att i propositionen har vi föreslagit en rad olika områden där vi säger att det är rimligt att staten tar ett större ansvar på områden där kommunen inte råder över förutsättningarna, nämligen det faktum att det dör fler människor i många kommuner än det föds nya invånare. Den utvecklingen ser vi i ungefär 200 av landets 289 kommuner. Den slår extra hårt mot ungefär hälften av de 200 kommunerna, därför att de har tappat mer än 10 % av sin befolkning. Därför har vi sagt att vi menar att det är rimligt att under en övergångstid hjälpa till med omställningen genom att fördela än mer pengar till dessa kommuner. Det betyder inte att kommunerna slipper jobbiga beslut som de ändå måste fatta om att t.ex. stänga ett dagis eller lägga ned en skola, därför att det hänger ihop med befolkningsutvecklingen. Men det kanske innebär att man också kan fatta något roligt beslut, som att behålla musikskolan eller att ha biblioteket öppet också på helgen. Det menar vi att staten kan hjälpa till med. Samma resonemang ligger bakom vår ambition att ta ett större statligt ansvar för tomma lägenheter. Kommunerna råder inte över den befolkningsutveckling som vi ser i dag. De måste anpassa kostymen till den, men staten kan vara med och hjälpa till och ta ett större ansvar för befolkningen i landet.
Herr talman! Jag konstaterar att jag egentligen inte fick något svar på frågan. Vi underkänner inte åtgärder som hjälper kommunerna, men vi tror att hjälpen är lättare att hantera om man inte samtidigt upplever att man straffas för en utveckling där man har lyckats rätt bra så att man sedan får betala till en annan kommun, ta en bit av den egna utvecklingen. Det är den Robin Hoodskatten vi vill komma ifrån.
Herr talman! Det som Harald Bergström vill komma ifrån tror jag är omöjligt att uppnå. Låt oss i stället säga att oavsett var de gamla och oavsett var de unga bor i vårt land får vi ta ett gemensamt ansvar. I dag finns ingen balans mellan landets kommuner när det gäller medelåldern. De flesta barn och unga finns i de stora städerna. De flesta äldre finns i de orter som också upplever en stor befolkningsminskning. Om vi vill hålla ihop vårt land, måste det finnas någonting som tar ett gemensamt ansvar och som har en gemensam utgångspunkt för det. Och vad skulle vara bättre att ta ett gemensamt ansvar för i landet än landets invånare? Vi tycker att det är rimligt. Sedan kan man därutöver säga att oavsett om en kommun sjunker i antal invånare eller om den växer, ställs kommunens resurser på hårda prov. Då måste vi självklart också vara beredda att stötta kommuner som växer. Det är t.ex. oerhört viktigt att komma till skott med en rad olika infrastrukturobjekt också här i Stockholm. Det gäller SJ:s bangård, så att tåg runtom i landet har möjlighet att komma in, och Arlanda, så att flyg runtom i landet har möjlighet att landa där osv. Vi får inte ställa landsorten mot staden. Vi måste hålla ihop det. Ett sätt att hålla ihop det är att ta ett gemensamt ansvar för befolkningsutvecklingen.

Fru talman! Det känns naturligtvis lite futtigt att efter den här timmen gå tillbaka till svensk regionalpolitik. Jag ska fatta mig väldigt kort. Ulrica Messing understryker, precis som statsrådet Lövdén gjorde i bostadsdebatten för ett par veckor sedan, hur viktigt regeringen tycker att det är att stötta kommuner som har problem med sina kommunala bostadsföretag. Jag kan inte hålla med om att den typen av stöd till oerhört höga kostnader är något som främjar tillväxten. Enligt min mening borde 3 miljarder kunna användas bättre. Anser verkligen statsrådet att det här stödet är tillväxtbefrämjande?
Fru talman! Jag vill instämma i den känsla som Yvonne Ångström beskriver. Vi kan naturligtvis hoppas att om vi skapar förutsättningar för människor här hemma att lokalt och regionalt kunna bestämma över sin vardag och påverka sin utveckling så blir förutsättningarna än bättre att man också är beredd att ta ett ansvar för att andra människor ska få möjligheten att göra samma sak. I det perspektivet är regionalpolitiken, trots det fina anförande vi nu har hört, ändå viktig. Jag tycker att det förslag till större statligt engagemang som vi lägger fram i propositionen och som behandlas i det här betänkandet är viktigt. När vi tittar på utvecklingen i landets kommuner ser vi att de kommuner som tappar i befolkning också får många tomma lägenheter. Får man många tomma lägenheter kostar de tomma lägenheterna mycket pengar. När kommunen måste lägga mycket pengar på tomma lägenheter får man sitta och ta energi från tjänstemän och politiker för att hitta poster där man kan dra ned på verksamheter som egentligen är viktiga - ett badhus, en musikskola, ett bibliotek, stöd till lokala ungdomsorganisationer och mycket annat. Det är därför vi säger att det vore rimligt om staten hjälpte till och tog ett större ansvar på områden där enskilda kommunpolitiker inte kan rå för den utveckling man sitter i. Om det t.ex. dör fler invånare i kommunen än det föds nya barn kan vi vara beredda att säga: Vi kan ta ett större ansvar för de tomma lägenheterna. Men vi säger inte att ni slipper omstruktureringar och förändringar i kommunen. Det måste en kommun alltid vara beredd att göra, oavsett om invånarantalet sjunker eller stiger. Vi ger nu kommunerna en möjlighet att lägga energin på utvecklingsfrågor, att lägga energi och kraft på nya idéer som kan främja entreprenörskap, som kan stötta idéer och som kan serva medborgarna så att de som bor kvar i kommunen känner en stolthet över den plats de bor på och samtidigt har en möjlighet att leva ett rikt liv.
Fru talman! Det låter väldigt vackert, mycket av det som statsrådet Messing säger. Jag kan hålla med: Visst behöver kommunerna mer pengar. Men jag och Folkpartiet, och flera andra partier, tycker inte att det här är rätt sätt att ge dem. Det blir så att vissa kommuner får stöd och andra inte. Somliga har redan klarat av sina problem och sett hur det skulle bli. Därför tycker vi att det blir en orimlig snedfördelning. Vi tycker inte att det är bra.
Fru talman! Jag får ha respekt för det. Men att staten engagerar sig i bostadspolitiken är inget nytt, även om bostadspolitiken egentligen ska vara en kommunal angelägenhet. Vi har under flera års tid haft ett arbete med det som kallas bostadsakuten, där vi har tecknat avtal med kommuner som har många tomma lägenheter. Ingen av de kommuner som haft möjlighet att teckna avtal har sagt till staten att det här var onödigt arbete. Alla har sagt att det har varit nödvändigt, om än oerhört jobbigt. Vi har också från statens sida tagit ett större ansvar när man ska bygga studentbostäder och andra lägenheter. Här föreslår vi nu en statlig subvention för de kommuner och verksamheter som är beredda att bygga på platser där vi i dag har en stor bostadsbrist. Jag tycker att också det har varit viktigt - även om jag, som jag sade inledningsvis, tycker att kommunerna egentligen borde ta hela ansvaret. Varför ska vi då inte kunna gå in och ta ett än större statligt ansvar på de platser där utvecklingen mot befolkningsminskning är tydlig och stötta de kommunala politiker och tjänstemän som finns där att lägga mer tid och energi, och också lite mer pengar, på utvecklingsfrågor? Om man inte förmår att trots minskande befolkningstal ändå satsa på utvecklingsfrågor finns det ingen möjlighet till livskraft eller tillväxt över huvud taget.

Fru talman! Först vill jag kommentera NU2 Utgiftsområde 19, där vi har ett annat budgetförslag än majoriteten. Detta finns utvecklat i ett särskilt yttrande. Det är ett finansierat förslag på 388 miljoner ytterligare till regionala utvecklingsprogram.

Det handlar också om teknisk utveckling av biobränsleområdet, som har stor betydelse för omställningen av energisystemet. Vi har som sagt utvecklat detta i ett särskilt yttrande. Jag har två kommentarer till NU4, En politik för tillväxt och livskraft i hela landet. Jag vill börja med att yrka bifall till reservationen 10 som gäller ett program för det nationella träklustret. Jag noterar med tillfredsställelse att Centerpartiets motion har fått bistånd, om man får säga så, från ytterligare tre partier. Träområdet och den vidare utveckling som är nödvändig finns även omnämnt i betänkandet. Jag vill utveckla det lite här. Det råder inget tvivel om att det behövs statliga samverkansinitiativ för att utveckla träindustrin. Förmågan att anpassa sig till kundernas efterfrågan är en utmaning för svensk träindustri och ska möjliggöra en ökad förädling och därmed ökade intäkter. Några sifferuppgifter: Den svenska produktionen av barrträvaror uppgår till 15 miljoner kubikmeter till ett värde av 25 miljarder. Den verksamheten sysselsätter 14 000 personer. Detta ska jämföras med möbelbranschen som bara förbrukar 250 000 kubikmeter råvara och sysselsätter 12 000 personer, men genererar ett produktionsvärde på 12 miljarder kronor. Snickerinäringen i sin tur förbrukar 400 000 kubikmeter, sysselsätter 8 000 personer och skapar ett produktionsvärde på 7 miljarder kronor. Fru talman! Enligt Centerpartiets uppfattning är det nu hög tid att Sverige utvecklar ett nationellt handlingsprogram för ökad användning av trä. Sådana program finns i dag i Finland, Holland, Frankrike och Schweiz. Möjligheten för en ökad användning av trä inom europeisk byggindustri är stor. I Europa byggs det för närvarande ungefär 1,8 miljoner bostäder. Av dessa kan 10 % anses vara byggda i trä jämfört med hela 90 % i USA. En ökning till 20 % motsvarar 180 000 lägenheter, dvs. tio gånger fler än den svenska marknaden i dag. Det skulle motsvara 20 % För att svensk träindustri ska kunna överleva krävs att man förmår möta de nya krav som kunderna inom bygg och byggkomponentindustrin ställer. Det kräver i sin tur ett ökat samarbete mellan de svenska företag som har en gemensam kund. Det behövs inte minst ett ökat samarbete utanför den traditionella träindustrin, liksom nya organisationslösningar för att verksamheten både ska bli konkurrenskraftig och lönsam. Därför är förslaget om bildandet av ett nationellt träkluster positivt. Lyckas träindustrin möta de nya utmaningarna visar erfarenheter från möbel och snickeriindustrin att produktionsvärde och sysselsättning har mycket lite att göra med råvarusituationen. Om man lyckas kan det bli en dubblering av antalet sysselsatta. Det gynnar sågverks och snickeriindustrin och skapar regional tillväxt där den som mest behövs. Fru talman! Jag vill dessutom yrka bifall till reservation 15. Den handlar om en utredning som gäller förutsättningar och möjligheter att använda medel från vattenkraften till att skapa regionala fonder för att stimulera sysselsättning och tillväxt i de regioner där vattenkraften skapats. Jag vet av egen erfarenhet och hygglig kännedom om landet i dessa områden att det är behovet av riskvilligt kapital som är det största problemet när det gäller att investera och utveckla. Jag tycker personligen att det är trist att vi inte kunde få till en utredning. Jag vill inte i förväg säga vad resultatet skulle bli, vi borde ha fått utreda frågan ordentligt. Tillgången till riktigt riskvilligt kapital skulle kunna underlättas i dessa regioner om man skapade fonder utifrån de avkastningar som jag har pekat på. Det är en fråga som jag vet att Regionalpolitiska utredningen har tangerat, men inte utrett. Med det sagda yrkar jag alltså bifall till reservationen 15.
Fru talman! Låt mig instämma i att det känns något märkligt att efter det briljanta anförandet av generalsekreterare Kofi Annan diskutera regionalpolitik. Men kanske är det så att regionalpolitik och regional tillväxt som fördelas lika över hela landet bidrar till att Sverige effektivare och mer generöst också kan skapa förutsättningar för en solidarisk värld. I så måtto finns det en idémässig koppling mellan det vi nu diskuterar och det vi tidigare hörde. Den regionalpolitiska utredning som jag satt i kom mycket riktigt fram till att det sannolikt behövs en översyn av kreditsystemen när det gäller hur företagen ska växa i vårt land. Ett av förslagen som vi tittade närmare på var kreditgarantiföreningar. Det kommer såvitt jag har blivit underrättad att komma någon form av utredning, tankar om bildandet av fler kreditföreningar.

Det måste jag ha respekt för. Men när jag sedan tittar på reservationen till det andra betänkandet, nr 2, där det handlar om avskaffandet av småföretagarstödet, det stöd som den regionalpolitiska utredningen också föreslog skulle avskaffas, säger Åke Sandström att det stödet inte behöver avskaffas, utan det ska vara kvar.
Fru talman! Det är klart att vid skilda tillfällen kan det uppstå nyansskillnader. Min personliga bedömning är att vi fortfarande behöver ha kvar vissa former av selektiva stöd. Jag vet mycket väl att vi har deltagit i den allmänna beskrivning som Reynoldh Furustrand har återgivit här. Men därifrån till utgiftsområdet behöver vi enligt min egen uppfattning fortsatt ha kvar vissa selektiva stöd.

Fru talman! Jag vill säga att jag hade samma funderingar som Reynoldh Furustrand när vi förut lyssnade på Kofi Annan. Det var stora bekymmer, och en del av det vi sysslar med här är relativt små bekymmer. Men det kan också finnas skäl att knyta ihop det hela. Jag vill minnas att det är den i dagarna återigen aktuelle John Lennon som sagt: Think global and act locally. Då finns det väl all anledning att vi för att kunna skapa en bra värld också agerar på ett fint sätt på det lokala planet. När jag läste propositionen, som är huvudakten bakom det vi i dag sysselsätter oss med i den här debatten, kom jag osökt att tänka på Shakespeare och en inte helt obekant replik från Hamlet: Ord, ord, ord. Jag tror att det var Yvonne Ångström som tidigare i debatten använde uttrycket halvmesyr. Det är ändå i vissa avseenden en ganska snäll bedömning. Jag hade väntat mig någonting helt annat. När man tittar på de två motioner av mig som finns med i betänkandet kan man fråga sig hur jag å ena sidan kan komma med förslag och å andra sidan yrkar avslag. Motionerna är skrivna i omvänd ordning. Jag hade fortfarande en förhoppning när jag väckte motion N232 att jag kunde påverka och skicka med några ord på vägen. Så kom det som sedan ledde till att jag väckte en motion med rubriken "Det blev en tummetott" - fast det något överdrivet känsliga kammarkansliet ändrade på rubriken. Men jag tyckte exakt att det blev en tummetott. Efter allt detta utredande och allt detta arbete hade jag väntat mig lite mera. Jag tror att det var Reynoldh Furustrand som tidigare talade om att alla ska ha lika möjligheter - i varje fall sade statsrådet det. Jag tycker inte heller att det ska vara några särsatsningar eller särlösningar. Det som ska skapas är lika möjligheter. Jag är numera skärgårdsbo. Jag kan konstatera att beroende på var man bor har man olika möjligheter. För lika belägna öar finns Vägverkets ansvarsvägar fram till en färjehamn och vägverksvägar på öarna. På vissa sträckor går det att fortsätta eftersom man har betalat sin vägskatt, man kan ta med sig fordonet utan kostnad och köra det när man kommer fram till ön. På grannön går det inte att göra. Det har gjorts en utredning på området. Förra året när jag frågade fick svaret att utredningen var på gång. Det var ungefär ett år sedan som betänkandet lades fram. Resultatet av det skulle visa sig i kommande propositioner. Där blev det inte ens en tummetott, fru talman. Det går att peka på många sådana frågor som det fanns alla skäl att bearbeta. På grund av att det är ett stort område som behandlas i propositionen och i betänkandet är spretigheten ganska påfallande. I en av mina båda motioner som är aktuella i sammanhanget tar jag upp frågan om att använda sig av EU:s strukturfonder på ett bättre sätt. Det finns numera många titlar på folk som arbetar med samhällsfrågor. Jag har nyligen talat med en s.k. skärgårdsutvecklare. Vederbörande konstaterar efter att ha varit i kontakt med sina kolleger i andra delar av landet att det är väldigt många kommuner som inte har någon som helst aning om hur de ska bete sig för att få del av de många slantar vi betalar in. De säger: "Vi ska hämta hem EU-pengar." Jag säger: "Vi ska hämta hem de pengar vi har betalat till EU. Vi har lika stor rätt som någon annan att få dem." Där finns ett stort arbetsområde för statsmakterna att se till att man lokalt och regionalt är medveten om - eftersom man själv ofta saknar kapacitet - hur man ska ta vara på möjligheterna. Vi har betalat pengarna. De ska vara till för att utveckla regioner även i vårt land. Det händer ingenting. Pengarna fryser inne, och vi vet av alla de yttranden som har kommit från dem som har bedömt arbetet inom EU-området att vi tillhör de sämre när det gäller att utnyttja de gemensamma fonder och resurser som finns. Det är mycket av detta som hade kunnat finnas med i propositionen och som borde ha beaktats i betänkandet. Det nyttjar inte mycket till att nu stå och åter kräva avslag på propositionen. Min motion i den frågan är den första som avstyrks i betänkandet. Fru talman! Jag är mycket besviken över det aktstycke i form av denna proposition som har lagts fram av regeringen. Den kommer inte att lösa många av de problem som vi har i stora delar av vårt land. Det är nästan ett hån att tala om att detta är ett sätt att få hela landet att leva. Det kommer det inte att göra så länge vi inte ger alla delar av landet samma möjligheter. Det gör vi inte i dag.

Fru talman! Mitt anförande handlar om jämställdhetsstrategin i den regionalpolitiska propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet som näringsutskottet har behandlat i sitt betänkande. Vänsterpartiet står, som bekant, bakom både samarbetspropositionen med s, v och mp och betänkandet, med undantag för en reservation om utökad användning av bygdemedel och återföring av del av vattenkraftsvinsten. Mitt anförande ska ses som en liten komplettering av den jämställdhetsstrategi som finns i betänkandet. Moderaterna skriver i sin motion att regeringen i den regionalpolitiska propositionen rör sig bort från en jämställdhetspolitik som innebär särskilda åtgärder för kvinnor. Men moderaterna kritiserar propositionen för att det regionalpolitiska jämställdhetsprogrammet nästan uteslutande består av särskilda åtgärder för kvinnor - t.ex. affärsrådgivare för kvinnor och resurscentrum för kvinnor. Jag vill i detta sammanhang upplysa om att det i propositionen framgår som en av nio utgångspunkter att politiken ska bidra till ökad jämställdhet. Det framgår också att i det praktiska arbetet används framför allt två metoder för att uppnå målet för jämställdhetspolitiken. De två metoderna är dels mainstreaming, dvs. integrering av könsperspektiv i samtliga samhällsanalyser, dels särskilda insatser för kvinnor. De här två strategierna har dock visat sig medföra problem. De åtgärder som riktar sig till kvinnor är alltför begränsade för att ha möjlighet att få en reell förändring till stånd. De särskilda åtgärderna har också ofta fått stryka på foten till förmån för mainstreaming. För att mainstreaming ska fungera i praktiken krävs att man har kunskap om den rådande könsmaktsordning som vi lever i. Jämställdhetspolitiken har som uppgift att bryta en samhällsstruktur som existerar och ständigt reproduceras, där män har stor makt och kvinnor har liten makt, där män är överordnade och kvinnor är underordnade, där män är norm och kvinnor är undantag. Bland de nationella jämställdhetsmålen är jämn fördelning av makt och inflytande och lika möjligheter för kvinnor och män vad gäller t.ex. eget företagande centrala aspekter. Båda könen ska vara representerade inom alla samhällsområden och på alla beslutsnivåer för att både kvinnor och män ska kunna påverka samhällsutvecklingen på lika villkor. Detta är också en viktig makt och resursfråga. Sverige, som internationellt räknas som föregångsland när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män, har när det gäller näringslivet en mycket lång väg kvar. Det gäller både representation i bolagsstyrelser och möjlighet till makt över sin försörjning som företagare. Fru talman! En expertgrupp har utarbetat en rapport, Om regionalpolitiken blev jämställd - jämställdhetsperspektiv på regionalpolitik. Den presenterades i juli i år. I ett pressmeddelande från gruppen lyftes följande förslag fram: · Regionala utvecklingsresurser bör kvoteras. · Statliga bidrag till regional utveckling hålls inne om inte rättvis resursfördelning för kvinnor respektive män uppnås. · Fortsatta satsningar på lokala eller regionala kompetens eller utvecklingscentrum för kvinnor, affärsrådgivare för småföretagare, bättre möjligheter till småskaligt riskkapital och stimulans till småskaligt företagande. I slutet av rapporten finns ett förslag som är mindre känt men som jag tycker är värt att ta till sig. Det går ut på att det skulle behöva göras en mer heltäckande genusanalys av regional utveckling. Genusanalysen "bör mera ingående utvärdera resultaten av den hittills förda regionalpolitiken för kvinnor och män. Målet med en sådan utredning är att ta fram underlag för att framtidens regionalpolitik skall fungera lika väl för kvinnor som för män." Expertgruppen har letts av jämställdhetsdirektör Med detta vill jag ha sagt att det återstår en hel del att göra för att få en jämställd regionalpolitik. När jag läser utskottets ställningstagande vad gäller resurstillskott på 10 miljoner kronor per år som ska gå till basfinansieringen av regionala och lokala resurscentrum nämns bara den ena metoden för en jämställd politik, dvs. mainstreaming. Jag saknar motivet som grundar sig på den andra metoden, dvs. särskilda insatser för kvinnor. I klartext handlar den utökade satsningen om att skapa förutsättningar för att finansiera basverksamheten för regionala och lokala resurscentrum, dvs. personal, lokaler och administration. Syftet är att göra det möjligt för dessa centrum att i större utsträckning än i dag ha den organisation som krävs för att utveckla, driva och redovisa projekt. Fru talman! Vad finns det för ytterligare åtgärder som är steg i rätt riktning för att få en jämställd regionalpolitik? Låt mig nämna några av dem. · När det gäller regionala partnerskap, arena för samverkan och samråd, framgår att andelen kvinnor som är med måste öka avsevärt i förhållande till dagens situation. Ett jämställt partnerskap främjar samhällets demokratiska utveckling. Det är av vikt att partnerskapen tar till vara olika aktörers kompetens och erfarenheter, t.ex. länsstyrelsernas jämställdhetsfunktion och lokala och regionala resurscentrum för kvinnor. · När det gäller regionala tillväxtprogram framgår det i propositionen att de bör utarbetas i partnerskap vars sammansättning bör breddas med just lokala och regionala resurscentrum och länsstyrelsernas jämställdhetsfunktion. · När det gäller Kollektivtrafikutredningen ingår det i direktiven att kommittén ska utgå från ett jämställdhetsperspektiv med utgångspunkt i Jämits slutbetänkande Jämställdhet - transporter och IT. · Vad gäller kunskap och kompetens bidrar tillgången till utbildning och en högre utbildningsnivå hos befolkningen till både ökad jämlikhet och jämställdhet i samhället. Möjligheten till flexibla studier och tillgång till lärcentrum innebär att både kvinnor och män kan kombinera studier och delat ansvar för hem och barn. · När det gäller kapitalförsörjning har studier visat att kvinnor upplever större problem än män i lånesituationer. De använder riskkapital förhållandevis mindre än andra grupper av företagare. När det gäller mikrolån som införs är det en förbättring av de tidigare s.k. företagarlånen till kvinnor. · När det gäller stärkt företagsamhet och ett utvecklat entreprenörskap ska åtgärderna utgå från de nationella jämställdhetsmålen och således komma kvinnor och män till del i lika stor utsträckning. · När det gäller affärsrådgivning för kvinnor gäller principen att främja kvinnors företagande genom särskilda åtgärder, och det har visat sig leda till framgångar. Affärsrådgivning till kvinnor bör därför även fortsättningsvis vara en del av det lokala och regionala utbudet av näringslivsservice. · Åtgärder för att stärka kommuner och landsting med befolkningsminskning handlar om att främja samverkan - där finns medel avsatta - mellan kommun och landsting, och där kommer särskilt jämställdhetsperspektiven att beaktas.
Fru talman! Jag har en fråga angående jämställdheten och selektiva företagsstöd. I den regionalpolitiska utredningen konstaterade man att de selektiva företagsstöden missgynnade tjänstesektorn och mjuka sektorer i näringslivet, medan stöden konserverade gamla industristrukturer. Därmed drog man också slutsatsen att de selektiva stöden missgynnade kvinnors företagande. Min enkla fråga till Siv Holma är denna: Anser Siv Holma att vi ska slopa de selektiva företagsstöden för att på det sättet gynna kvinnligt företagande?
Fru talman! Problemet med mainstreaming, som Ola Sundell egentligen förespråkar, är att man måste ha medvetenhet om att det råder en viss könsmaktsordning. Läser man då Moderaternas motion ser man att de inte på något sätt ens vill synliggöra att det finns en könsmaktsordning där kvinnor underordnas. Om man har en medvetenhet om att det finns en könsmaktsordning vet man också att i det system som vi har i dag missgynnas kvinnor på grund av den könsmaktsordningen. Men har man också den medvetenheten att man vill göra något åt det måste man också vidta åtgärder som riktar sig särskilt till kvinnorna. Moderaterna att det råder en könsmaktsordning i samhället som missgynnar kvinnor?
Fru talman! Jag ställde en fråga och fick en motfråga. Jag kan säga, utan att överdriva, att könsmakt inte är mitt gebit. Däremot känner jag väldigt mycket för lika förutsättningar, vare sig det gäller företagande eller något annat. Min fråga gällde just att de selektiva stöden missgynnade kvinnor, enligt utredningen, och frågan gällde då om Siv Holma är beredd att avskaffa de selektiva stöden. Hon har chansen en gång till att svara på den frågan rakt upp och ned. Den andra frågan gällde att vi har skrivit i en reservation att om man öppnade för konkurrens i den offentliga sektorn - vård, omsorg och allt detta - skulle det skapas enorma möjligheter för kvinnligt företagande. Vi vet i dag att 80-85 % av de anställda i den sektorn är kvinnor. Är det en åtgärd, enligt Siv Holma, som skulle främja kvinnligt företagande och därmed mer av jämlikhet när det gäller företagande?
Fru talman! Jag tolkar Ola Sundells svar så att han inte ser att det finns en speciell könsmaktsordning. Jag är också för lika förutsättningar för människor att leva ett bra liv och driva företag, men jag utgår från att vi har en könsmaktsordning där kvinnor är underordnade och män är överordnade. Därför tycker jag, precis som jag sade förra gången, att det behövs särskilda åtgärder. Vi klarar inte av att få den här jämlikheten och jämställdheten med generella åtgärder. Den andra frågan var om den öppna konkurrensen ska skapa enorma möjligheter för kvinnligt företagande. Jag tror, fru talman, att det är en överdriven tro på att det skulle vara lösningen på de behov som finns i t.ex. kommunsektorn. Kommunsektorn har större behov av att få mer resurser för att kunna höja de låga kvinnolönerna. Jag kan bara säga, utifrån ett regionalt perspektiv, att jag tror inte att om man t.ex. privatiserade en vårdcentral i Vittangi skulle det innebära mer jobb för kvinnor. Det visar sig dessutom att om man lägger det på entreprenad blir det åtskilligt mycket dyrare. Det innebär att det inte är något alternativ, speciellt inte i sådana områden där det privata inte har ett tillräckligt kundunderlag för att kunna få vinstintressen. Det är ju det som är drivkraften i att utsätta de här områdena för konkurrens. Då är offentlig sektor en viktig del i solidariteten, att även ha vård, skola och omsorg i de områden där det inte finns så många människor.

Fru talman! Ämnet vi diskuterar nu är en politik för tillväxt och livskraft i hela landet. Regionalpolitik innebär för mig som centerpartist att riksdagen fastställer vissa ekonomiska ramar för att skapa likvärdiga villkor för utsatta regioner. Därutöver behöver riksdagen ta beslut som ger mer befogenheter till regioner och kommuner. Genom att flytta ut makten och ansvaret till regionerna tar vi bäst till vara de lokala förutsättningarna och initiativen och kan stoppa den regionala och sociala klyvningen i landet. Detta främjar också jämställdheten. Många av dagens utflyttningsregioner tillför stora ekonomiska resurser till storstäderna i form av skatter från vattenkraften, malmen, skogen och näringslivet. Men med ett genomtänkt utjämningssystem kan en del av skattemedlen återföras till utflyttningsregionerna. Att utjämna kostnader och intäkter är ett bra system för att hela landet ska bli livskraftigt. Statligt ekonomiskt stöd till kommuner som Torsby, Årjäng och Filipstad i Värmland gynnar även Stockholm. För att människor ska kunna bidra till en regions utveckling krävs det insikt om vilka åtgärder som är mest behövliga. De senaste årens eftersläpningar på vägunderhållet engagerar alla. Oavsett var i landet jag befinner mig får jag frågan: När kommer det mer pengar så att vägstandarden kan förbättras? Bra vägar betyder väldigt mycket för människor runtom i landet. Det kan också vara avgörande för var man ska bosätta sig och var man väljer att investera i företag. Det behöver också kompletteras med ett ökat reseavdrag för att människor ska bli mer välvilliga till att pendla mellan bostad och arbete. Bra kommunikationer med olika transportslag bidrar till en utvidgad och stark arbetsmarknadsregion. Vi behöver såväl bra järnvägsförbindelser med omvärlden som en väl fungerande sjöfart. För Värmland och Vänerområdet utgör Vänersjöfarten ett viktigt transportslag för transporter av skrymmande gods som inte kan fraktas på annat sätt. För oss i Värmland är det en viktig regionalpolitisk fråga. En regions tillväxt är beroende av att människor har arbete, att företag etableras och att befintliga företag har vilja och förutsättningar att växa. Nu står vi åter inför dagliga varsel och stigande arbetslöshet. En hårdnande konkurrens från omvärlden gör sig dagligen påmind för oss i Sverige. När samhället förändras i en allt snabbare takt är det viktigt att vi tänker i nya banor och att samhällets resurser samordnas bättre. Att förstärka det regionala och lokala ansvaret för arbetsmarknadspolitiken är en viktig och aktuell regionalpolitisk fråga. Det ska även innefatta större frihet att använda statliga medel för att den arbetslöse ska få en bra omstart. Vi vet att många slussas runt i systemet i dag. Vi tror att genom en individuell handlingsplan som främst gynnar den arbetslöse bidrar vi också till en högre träffsäkerhet för att hitta rätt utbildningsväg. Det minskar också sammantaget kostnaderna i samhället. Den svenska arbetsmarknaden är världens mest könsuppdelade. Det har bl.a. bidragit till löneskillnader mellan män och kvinnor. Många kvinnor i vårdoch omsorgsyrken har de senaste åren dessutom mist sina jobb, medan andra blivit kvar med en större arbetsbörda. På många mindre orter har det varit mycket svårt att finna ersättningsjobb för de drabbade kvinnorna. Gemensamt för många av dessa kvinnor är att man ställer sig frågan vad man ska göra i framtiden. Kan företagande vara ett alternativ? Vi vet sedan många decennier tillbaka att det finns en könsmaktsordning i samhället. Oförmågan att anpassa samhällets insatser till kvinnligt företagande har varit stor. Detta föranledde Centerpartiet att ta ett initiativ i början av 90-talet. Det var Börje Hörnlund som gjorde det med bistånd av Maud Olofsson. Där föreslog man särskilda satsningar i form av kvinnliga resurscentrum ute i länen och ett nationellt resurscentrum på NUTEK. Behovet av att samla kunskap var mycket stort, och är det fortfarande. Det här har också visat sig vara mycket lyckade satsningar. Det gläder mig att man åter satsar på regionala centrum särskilt riktade till kvinnor. För att regioner ska utvecklas positivt behövs det både män och kvinnor. Det behövs tillgång till rådgivning, utbildning och finansieringsmöjligheter. Det behövs bättre villkor för företagande i allmänhet och för kvinnor i synnerhet för att verkligen få fart och livskraft i hela Sverige. Från 1991, då kvinnors företagande var ca 19 %, har det skett en positiv ökning. I dag finns det ca 30 % kvinnliga företagare. Nya typer av företag växer fram. De vanligaste företagen som startas i dag är inom vård, omsorg och utbildning. Kvinnor har också en annan företagskultur än män. Kvinnor startar ofta sina företag som enskilda företag. De har också större svårigheter att få riskkapitalförsörjning än vad män har. Av ca 3,2 miljarder kronor utlånade medel gick endast 9 % till kvinnliga företagare. Den summan förskräcker. Ett kvinnoperspektiv på regionalpolitiken är nödvändigt för att skapa en arbetsmarknad som tilltalar båda könen. Tillgång till distansutbildning, anpassade arbetsmarknadsåtgärder och särskilda satsningar på kvinnors företagande behövs för att vi ska nå målet om en politik för tillväxt och livskraft i hela landet. Men det behövs också att vi arbetar för ett barnvänligt arbetsliv. I nu gällande regelverk anses inte egenföretagare ha några barn. Ersättningen är nämligen så konstruerad att ingen egenföretagare kan vara föräldraledig och inte ens vara hemma med sjukt barn. Detta rimmar mycket illa med budskapet att vi behöver fler barn och fler företagare. Dessutom är det förkastligt ur ett jämställdhetsperspektiv. Ersättningen från trygghetssystemen kan inte fortsätta att diskriminera företagare. Dagens underlag till beräkningar måste vara desamma som för en anställd. I en genomtänkt regionalpolitik ingår familjepolitiken. Möjligheter att vara föräldrar samtidigt som man förvärvsarbetar måste förbättras. De fällor som låser fast kvinnor och män i respektive könsroller måste upphöra. Attityderna i samhället och arbetslivet måste inkludera barnen. Fungerar inte ett delat föräldraskap sjunker födelsetalen. Vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att människor ska våga bli både föräldrar och företagare? Jag vill avsluta med att instämma i Centerns reservationer med anledning av den här behandlingen.

Fru talman! Regionalpolitik och faktorer som gynnar tillväxt i alla delar av vårt land handlar naturligtvis om mycket mer än flygtrafik, som är det enda som jag vill prata om just nu. Det vill jag göra med anledning av att läget i min hemkommun Kiruna är riktigt akut. När vi öppnade för fri konkurrens i Sverige i början på 90-talet innebar det positiva effekter för många hårt trafikerade linjer. Men det innebar tyvärr negativa effekter för de linjer där det fanns lite trafik, t.ex. till Norrlandskommunerna. I dag har vi fem turer till och från Kiruna, men efter årsskiftet kommer vi att ha två, och det är en katastrof för oss. I den här regionalpolitiska propositionen poängteras vikten av bra infrastruktur. I utredningen som föregick propositionen poängterades också vikten av bra kommunikationer. En av de första åtgärderna i den här utredningen var faktiskt att tillskriva regeringen och påtala just problemet med flygtrafiken i Norrlands inland. Om vi ska kunna skapa tillväxt i alla delar av landet måste vi ha bra kommunikationer. I Kiruna, som jag nu använder som exempel, har vi rymd och miljöforskning. Det är en näringsgren som håller på att utvecklas starkt och bli en av de viktigaste uppe hos oss. Men vi har också en stor potential för att utveckla besöksnäringen. För det krävs naturligtvis - det inser var och en - bra flygkommunikationer. Med det här anförande vill jag poängtera vikten av flygtrafiken för tillväxten. Jag kan förstå att man kan tycka att det borde tillhöra infrastrukturpropositionen, men t.o.m. regeringen har faktiskt i propositionen om regional tillväxt pekat på att det är viktigt att staten tar ett ansvar för att detta fungerar. Den rymd och miljöforskning som vi har i Kiruna har ett väldigt gott internationellt rykte. Men redan i dag ifrågasätter man hur det kan komma sig att det är så oerhört dyrt att flyga inom Sverige och varför det är så få turer. De andra småkommunerna i Norrland har precis samma problem som vi. Problemet är att de kommuner som allra mest behöver en bra flygtrafik har den minsta möjligheten att få en sådan. I dag brottas flera kommuner i Norrbotten med svåra ekonomiska problem, men de måste ändå gå in med kommunala skattemedel i flygtrafiken. Så kan det absolut inte fortsätta. Jag vill därför skicka med till näringsutskottets ledamöter och naturligtvis till regeringen att det för att vi ska få utveckling och tillväxt i hela landet är viktigt att staten tar ett ansvar för att flygtrafiken kommer att fungera även i fortsättningen i de små kommunerna. Jag talar då som norrbottning, för det är Norrbotten som jag känner bäst.
Fru talman! I betänkandet NU4 behandlas olika åtgärder som syftar till tillväxt och utveckling i hela landet. Här finns en hel del goda ansatser, men det föreligger också brister, och jag tänker uppehålla mig vid dessa. Jag menar att en sådan brist är själva anslaget i den proposition behandlas i betänkandet. I den redovisas regionalpolitikens utveckling i ett historiskt perspektiv. Här kan bl.a. följande mening läsas: "En av ambitionerna med en utvecklad samhällsplanering var att öka politikens inflytande över samhällets utveckling." Här får åtminstone jag intrycket att politiska åtgärder och initiativ inte längre är vare sig önskvärda eller möjliga. I stället hänvisas ofta till marknadsmässighet, t.ex. vad gäller möjligheterna att få tillgång till riskkapital. Jag kan konstatera att marknaden inte tar några som helst regionalpolitiska eller för den delen nationella hänsyn. Konsekvenserna av en alltmer långtgående koncentration och centralisation förutsätts däremot de samhälleliga strukturerna ta hand om. Under de senaste månaderna har ett stort antal varsel lagts ut av företag i många kommuner. Hittills i år har ungefär 62 000 personer varslats om uppsägning. Några exempel på hårt drabbade orter är Karlskrona, Katrineholm, Arvika, Degerfors och Gislaved. Mot bakgrund av denna utveckling är det givetvis önskvärt att vi genom politiska beslut dels underlättar och möjliggör företagande och förutsättningar för arbete även utanför tillväxtområdena, dels skärper regelverket och företagens skyldigheter vid nedläggning av vinstgivande företag och i motsvarande grad ökar de anställdas rättigheter. Men då måste förstås åtminstone den politiska viljan finnas. Fru talman! I princip alla boende i vårt vackra och avlånga land skulle vinna på en mer balanserad tillväxt. I dagens Sverige innebär befolkningsminskningen i många mindre kommuner bl.a. att man får stora kostnader och inte sällan tvingas riva fullt fungerande hus med tomma lägenheter. Det är därför bra att regeringen är villig att medverka till att lyfta av en del av kommunernas bördor vad gäller kostnader för tomma lägenheter. Jag utgår från att detta nya stöd inte kommer att innebära att de kommuner som redan slutit avtal med Bostadsdelegationen får sämre villkor, så att de känner sig lurade. Bostadsdelegationens insatser har inte sällan inneburit att den största bördan drabbat den kommun som man skulle hjälpa. I min hemkommun Degerfors innebar ett stöd från Bostadsdelegationen om ungefär 10 miljoner kronor att kommunen själv fick gå in med 50 miljoner kronor. Detta kommunåtagande leder givetvis till fortsatta svårigheter att klara ekonomin i Degerfors och innebär inte, som statsrådet Messing sade, att vi nu helt kan inrikta oss på att titta på framtida utvecklingsprojekt. I olika tillväxtcentrum, som t.ex. Stockholm, råder motsatt förhållande: en stor brist på lägenheter, inte minst för dem som flyttar hit för att studera. Den nuvarande ordningen är alltså till stor nackdel både för dem som bor på landsbygden och i mindre orter och för dem som bor i storstäder. Att i det sammanhanget förespråka ökad rörlighet i allmänhet späder på denna utveckling ytterligare. Jag tycker att man i propositionen undervärderar vikten av arbete och utbildning för dem som vill välja var de vill bo och leva. I motsvarande grad övervärderar man vikten av vacker utsikt och vunnen kärlek. Även det senare är förstås fullt möjligt att åstadkomma på mindre orter, men det blir allt svårare att hitta en partner i takt med att alltfler flyttar ut, inte minst unga män och kvinnor. Det är bra att flytta för att skaffa sig utbildning, men tyvärr saknas ofta arbete för dem som vill flytta tillbaka. För dem som skaffar sig högre utbildningar finns inte jobb i glesbygd. Jag har väckt en motion om det s.k. Degerforspaketet, som jag här inte kommer att ta upp. Jag konstaterar att man här behandlar alla motioner ganska vårdslöst och kortfattat. Det finns i dem en hel del förslag som skulle kunna lyfta upp åtminstone Degerfors mer än de allmänna strukturåtgärder som man kan läsa om i betänkandet. Jag vill till sist säga att jag utgår från att regeringens löfte om 150 statliga jobb till Karlskoga kommer att uppfyllas och att man inte enbart i olika sammanhang kommer att hävda att omställningsgruppens arbete pågår. Det handlar om helt andra saker. Det behövs mer än de 150 statliga jobben till Karlskoga. Det är dags för regeringen att leva upp till sitt löfte, och därtill snart. Det skulle ha varit uppfyllt till årsskiftet, så det brådskar. Vi hoppas att någonting kommer att ha skett till nästa årsskifte.

Fru talman! I förevarande betänkande föreslås att kostnaden för medlemskap i fackförening ska kunna göras avdragsgill. Syftet med förslaget sägs vara att skapa en likställighet med arbetsgivarnas rätt till avdrag för sina avgifter till arbetsgivarorganisationer. Den argumentationen bygger dock på ett felaktigt synsätt, eftersom hela beskattningen av fysiska och juridiska personer är uppbyggd på helt olika sätt. Dessutom kan sägas att medlemskap i fackförening inte kan anses vara en nödvändig utgift för inkomstens förvärvande. Om man resonerar på det viset skulle man lika gärna kunna hävda att också kostnaden för en anställd person som inte är med i facket men ändå vill ha juridisk expertis till hjälp med t.ex. arbetsrättslig rådgivning borde vara avdragsgill, men detta föreslår regeringen inte. Även på denna grund vill vi avvisa förslaget. Man kan dessutom säga att det inte är diskriminerande mot de anställda som inte vill vara med i facket att deras kostnader inte ska vara avdragsgilla, precis som gäller för fackanslutna anställda. Därtill kan man också kritisera det faktum att det i förslaget inte anges något tak för hur högt avdraget ska kunna vara. Avgiften till facket kan i princip bli hur hög som helst. Den utredning som studerat dessa frågor påpekade också att en skattelättnad utan tak skulle kunna leda till en tendens till höjning av avgiften. Utredningen konstaterade att kostnader som utgör personliga levnadsomkostnader, exempelvis större andel försäkringar eller andra kollektivt erbjudna tjänster, skulle kunna tas ut inom ramen för medlemsavgiften. Ändå har regeringen inte föreslagit något tak. Däremot föreslår den ett golv för avgiften vid 400 kr. Ett annat argument är att hela förslaget verkar vila på det faktum att fackavgifterna börjar bli för höga. Det börjar bli för dyrt att vara med i facket, och det verkar som om för få anställda tycker att de får ut tillräckligt med hjälp från facket för de avgifter som man betalar. Min slutsats av det är att facket i stället borde krympa sina kostnader. Man har kanske en för stor kostym - för många ombudsmän och för mycket verksamhet vid sidan om. Det är t.ex. bekant att de fackliga organisationerna skänker ganska mycket pengar till det socialdemokratiska partiet. Här finns en möjlighet att minska kostnaderna. Vi har alltså flera skäl till att avvisa förslaget om avdragbar fackavgift. Ett annat område som berörs i detta betänkande gäller avgiften till a-kassa. Det föreslås en skattereduktion även för denna avgift. Vi avvisar detta på grund av att vi har ett annat förslag, som vi har redovisat tidigare. Till att börja med vill jag säga att vi delar regeringens beskrivning att det med nuvarande system endast är en del personer som kan dra av avgifterna. Man får dra av avgifter bara om man har kostnader som totalt sett uppgår till över 1 000 kr i inkomstdeklarationen, och det har inte alla. Vi vill dock ändra på det förhållandet att det bara är en del personer som får sin a-kasseavgift avdragsgill, genom att genomföra ett helt nytt system. Det är i dag så att 90 % av kostnaden för a-kassa täcks av allmänna skattemedel, och den enskilde betalar själv omkring 10 %. Vi vill ändra på den balansen och låta en större del av kostnaderna bäras av den enskilde och en mindre del av det allmänna skattesystemet. I vårt förslag höjer vi alltså avgiften till a-kassan och sänker då kostnaderna för det allmänna skattesystemet. Vidare inför vi en rätt att dra av hela kostnaden när det gäller a-kassan, på samma sätt som man i dag kan dra av för egenavgifterna till pensionssystemet. Det systemet finns så att säga redan i dag. Vi gör ett parallellt system för a-kassan. Det blir då en liten nettokostnad för den enskilde jämfört med hur det är med det system som vi i dag har när det gäller a-kassan. I det moderata förslaget ingår också en rad skattesänkningar och en rad andra åtgärder, så totalt sett kommer den enskilde att i sin portmonnä ha mer pengar över varje månad än i dag. Det här förslaget måste ses i samband med alla andra åtgärder som vi genomför. Till slut vill jag bara säga att vår grundläggande syn på skatter och avgifter är att det ska vara så transparent som möjligt. Då måste det hela följa vissa grundläggande principer. Det börjar nämligen bli rätt många avsteg från det nu. Dessutom tycker vi att särbehandlingen av facket absolut måste stoppas eftersom sådant är diskriminerande gentemot anställda som inte är med i facket. Därför, fru talman, yrkar jag, som sagt, avslag på förslaget om avdragsrätt för fackavgifter samt bifall till reservation 1.

Fru talman! Frågan om avdragsrätt för medlemsavgifter till fackföreningar och a-kassa har diskuterats under en längre tid, och en del regeländringar har skett under hand. Vi kristdemokrater vill dock genomföra en större reformering av arbetslöshetsförsäkringen. Vi anser att den försäkringen bör vara obligatorisk och således omfatta alla som förvärvsarbetar. Så är ju inte fallet i dag. I dag står 13 % av arbetstagarna utanför arbetslöshetsförsäkringen - av eget val och ibland på grund av okunnighet, eller kanske bristande intresse. Man kan inte heller bortse från att en del står utanför på grund av arbetsgivarens ointresse, och t.o.m. aktiva motstånd. Allt detta är otillfredsställande. I dag finansieras strax under 10 % av arbetslöshetsförsäkringens kostnader av de försäkrade. Vi kristdemokrater anser att egenfinansieringsgraden borde öka till en tredjedel av kostnaderna. För den enskilde, som då får ökade kostnader, kompenseras detta i våra förslag genom att inkomstskatten sänks. Vi kristdemokrater föreslår att inkomstskatten höjs för alla förvärvsarbetande för det första genom att grundavdraget höjs till 24 000 kr, för det andra genom ett 5-procentigt förvärvsavdrag mot kommunalskatten och för det tredje genom en skattereduktion för låg och medelinkomsttagare. Vi slopar också värnskatten från år 2003 i vårt budgetalternativ. Dessa skattesänkningar kompenserar sammantaget gott och väl vad den enskilde kan få i skattereduktion för fackföreningsavgifter och arbetslöshetsförsäkring enligt regeringens förslag. Dagens system för finansiering av arbetslöshetsförsäkringen är alltså inte tillfredsställande. Den försäkrade betalar knappt 10 % av kostnaderna genom sina avgifter. Genom att avgifterna är oberoende av arbetslöshetsnivån saknas också incitament för kassornas huvudmän att försöka hålla tillbaka arbetslösheten. Genom en högre grad av egenfinansiering får man ett bättre samband mellan lönebildning och arbetslöshet. Så kan man förbättra funktionen på arbetsmarknaden. En viktig åtgärd är alltså att öka egenfinansieringen i arbetslöshetsförsäkringen. Tanken bakom förslaget är att en ökning av arbetslösheten till följd av en dåligt fungerande lönebildning i sin tur ökar kostnaden för den enskildes finansiering. På samma sätt kommer avgiften att minska när arbetslösheten sjunker. Detta leder till att den totala arbetslöshetens utveckling återspeglas i löntagarnas avgifter. Vi kristdemokrater anser, som sagt, att egenfinansieringen ska utgöra en tredjedel i den nya allmänna och obligatoriska arbetslöshetsförsäkring som vi föreslår. Den enskilde kompenseras genom våra skattesänkningar. Fru talman! Vi anser inte att medlemsavgifter i föreningar, i detta fall fackförbund, ska medföra möjlighet till skatteavdrag eller skattereduktion eftersom de här avgifterna inte kan betraktas som en kostnad som är nödvändig för inkomsternas förvärvande. Vi har alltså ett förslag som är rättvisare för den enskilde och som dessutom omfattar alla. Det skulle regeringens förslag inte göra.